Herr talman! De siffror som Christer Eirefelt hänvisar till och som gäller företagsandelen skulle jag hemskt gärna vilja titta närmare på. Jag kan bara än en gång hänvisa till NUTEK:s skrift. Där gås de här frågorna igenom och jämförelser görs med andra industriländer när det gäller start av nyföretagande, nyföretagande per 1 000 tusen invånare, det berömda timglaset osv. Vad man i NUTEK:s skrift kommer fram till är just att det inte finns något som är vetenskapligt belagt och som visar att vi skulle vara sämre eller att vi på ett avgörande sätt skulle avvika på de här områdena jämfört med andra industriländer i motsvarande situation, dvs. på samma utvecklingsnivå. Jag skulle, som sagt, vilja titta närmare på de siffror som nämnts. Man måste inte diskutera blockpolitiken när det gäller detta med stabila spelregler, sägs det här. Jo, det tror jag att man måste göra. För att få stabila spelregler för företagen och medborgarna, och sådana skall vi ha, kan vi inte ha samma situation som den vi haft under de senaste decennierna med blockpolitiken. Varje gång det blir regeringsskifte förändras villkoren. Jag tror faktiskt att det, om stabila spelregler önskas, är nödvändigt att ifrågasätta blockpolitiken och ensidigheten. Lösningarna skall vara stabila och de måste bygga dels på ett blocköverskridande, dels på att man lyssnar på de båda parter som finns företrädda på arbetsmarknaden. Jag tror faktiskt att det är nödvändigt.
Herr talman! Jo, det är viktigt att lyssna på båda parterna, men det måste då finnas en minsta gemensamma nämnare som är densamma oavsett sittande regering. Det måste finnas ett slags facit. Det är det som jag eftersträvar att hitta. Jag tror att man gör det dels genom kontakter, dels genom att skaffa sig goda kunskaper framför allt om hur det ser ut i de mindre och medelstora företagen. De siffror som jag nämnt kan naturligtvis redovisas. Jag har dem inte här. Vad jag sagt är alltså att andelen egenföretagare av den totala arbetskraften minskar. Jag vill minnas att den andelen har minskat i många år, men det blir ju inte mindre allvarligt för det. Att nyföretagandet minskar framgår av en alldeles ny utredning, så det kan jag också redovisa senare för Det här är naturligtvis allvarligt av alla de skäl som vi varit inne på. Det gäller självklart arbetslöshetssiffrorna. Men det är också viktigt att se till att det hela tiden i botten finns en grogrund för att få till stånd nya och större företag. Det gäller ju också att få företagen att växa. Det gäller även konkurrensaspekten, t.ex. att vi får en mångfald i svenskt näringsliv. Vi måste alltså se till att det finns ett intresse för att utveckla en affärsidé och att de många duktiga killar och tjejer som i dag finns ute i näringslivet och som har en affärsidé vågar ta språnget ut i en ganska riskfylld och ofta väldigt arbetssam tillvaro.
Herr talman! Bortsett från nämnda siffror som jag inte är riktigt klar över kan jag i stort sett instämma i det sista som Christer Eirefelt sade. Där har vi alltså inte olika uppfattning.
Herr talman! Bo Bernhardsson använder sig av en något säregen debatteknik. Han går emot snart sagt varje föreslagen förändring och anför de skäl som han anser talar för hans hållning. Så småningom säger han att en del kanske ändå behöver ändras, men inte just nu. Jag förstår att det är ganska knivigt för en socialdemokrat att på de här områdena företräda regeringen i riksdagen. Det som var fel i går kan ju vara rätt i morgon, och det som är rätt i dag kan vara fel i morgon. Där har man som socialdemokratisk företrädare, som sagt, en tuff uppgift här i riksdagen. Bo Bernhardsson vill gärna i sitt anförande få det hela att framstå så att de fyra partier som förra perioden bildade regering fungerade som ett slags beställningsautomat, där SAF stoppade in önskemål. Sedan effektuerade regeringen dessa önskemål. Men det var inte riktigt så. Tvärtom var det här resultatet av ganska mycket funderande över hur vi bäst får en effektivt fungerande ekonomi och hur vi skall kunna få ner arbetslösheten och helst eliminera den helt och hållet. Där finns det vissa punkter där vi inte är överens med regeringen om vilka åtgärder som är bäst när det gäller att få fram fler arbeten. Bo Bernhardsson går emot varje enskild åtgärd och säger att det inte är fråga om något som vänder utvecklingen. Det säger vi inte heller. Däremot säger vi att det finns många små men viktiga åtgärder som sammantaget kan ge det nya klimat där enskilda människor finner det mödan värt att starta eller att utveckla ett företag. Men Bo Bernhardsson går inte gärna in i en diskussion om det.
Herr talman! Jag skall försöka förtydliga vad jag sade, eftersom det verkade krångligt. Tillväxtpolitik och nyföretagande behövs. Teknologiutveckling och ökad konkurrenskraft i internationella sammanhang behövs också. Jag går emot att främst Moderaterna men delvis även kds hänger upp så mycket av sin tillväxtpolitik på att försämra anställningstrygghetslagstiftningen och göra ingrepp i arbetsrätten. Framför allt Moderaterna hänger upp sin tillväxtpolitik på att skattetrycket är högt, samtidigt som man själv medverkar till att driva upp utgiftstrycket till det högsta någonsin i industrivärlden. Man hänger upp sin tillväxtpolitik på den typen av åtgärder - skattesänkningar och arbetsrättsförsämringar. Däremot kan det finnas andra skäl, t.ex. att det är krångligt eller att det har blivit otidsenligt att förändra arbetsrätten. Det skall göras på ett sådant sätt att man lyssnar på båda parter på arbetsmarknaden. Det är inte den stora tillväxtpolitiken, utan det har i så fall relativt marginell betydelse på det området. Det är detta jag vill säga.
Herr talman! När det gäller detta med stabila spelregler som Bo Bernhardsson gärna talar om är det bra. Han har dock till uppgift att försvara de återställare som har skett och de åter-återställare som allteftersom har gjorts. Det här är inte stabila spelregler. Kvittningsrätten upphävdes av Socialdemokraterna och återinfördes. På arbetsrättens område upphävde man de regler som infördes och tillsatte en utredning. Man upphävde beslutet om enkelbeskattning och tillsatte en utredning för att genomföra någon förändring av detta. Detta är inte stabila spelregler. Man hade möjligen kunnat låta de spelreglerna ligga kvar tills man hade något bättre att sätta i stället. Det hade naturligtvis varit en reträtt från de positioner som man målade in sig i under valrörelsen och tiden i opposition. Bo Bernhardsson kritiserar de som hänger upp sin tillväxtpolitik för mycket på skattetryck och reglerna på arbetsrättens område. Det är naturligtvis mycket lätt att ironisera över de punkter som regeringen presenterade i den här propositionen som handlar om motorfordonsskatt etc. Det var tio ganska intetsägande punkter som inte hade särdeles mycket med tillväxt att göra. Det hade naturligtvis varit önskvärt att den klarsyn som Bo Bernhardsson möjligen kan besitta skulle ha kunnat utmynna i konkreta förslag från regeringen.
Herr talman! Jag tycker att det var principiellt riktigt att göra återställarna mot bakgrund av det sätt på vilket åtgärderna hade genomförts. Man gjorde det utan att söka något sorts samförståndslösningar över blockgränserna och utan att lyssna på mer än en part på arbetsmarknaden. Det var faktiskt så - för att återgå till SAF:s beställningslistor - att såvitt jag minns berömde sig Per Westerberg i offentliga sammanhang över hur mycket av dessa beställningslistor som han hade effektuerat, så det var inte helt gripet ur luften. Jag tycker att det var principiellt rätt att återställa, eftersom åtgärderna hade genomförts som ett uttryck för ensidighet. Man brydde sig varken om vilken uppfattning socialdemokratin eller den andra parten på arbetsmarknaden hade. Efter återställarna kan vi börja om och diskutera stabila spelregler utifrån en ambition att skapa blocköverskridande lösningar och att lyssna på alla inblandade parter på arbetsmarknaden.

Herr talman! Det här betänkandet från finansutskottet har fått en övergripande roll. Innehållet berör också en rad andra olika politikerområden, därför är det bra att vi får en runda även här i näringsutskottet. Många av de frågor som behandlas i det här betänkandet berör i allra högsta grad det näringspolitiska området. Vi känner alla till vad som skedde under 1980 talet med dess kasino och spekulationsekonomi. Det lönar sig bättre att tjäna pengar på pengar än att satsa på långsiktig näringsverksamhet. Det ledde också till en avgrund för svensk ekonomi. Tiden efter kraschen i svensk ekonomi har åtgått för att reparera skador från tidigare års många misstag i den ekonomiska politiken. Tiden har varit smärtsam både för företag och för den enskilde. Jag skall inte gå in ytterligare på historiebeskrivningen utan hoppar direkt till vårvintern 1995. Då var den svenska ekonomin i ordentlig gungning. Kronan sjönk och räntan började stiga till mycket höga höjder. För att få stabilitet i ekonomin ställde Centern upp på en omfattande sanering av svensk ekonomi. Det innebar både besparingar och stimulanser. Arbetet med denna sanering slogs fast i vårens kompletteringsproposition, där det också avviserades en rad åtgärder som var till gagn för svenskt näringsliv. I det här betänkandet betonas vikten av långsiktiga spelregler. Detta är bara att understryka. När företagen gör långsiktiga investeringar bör de också veta vilka spelregler som de har att rätta sig efter. Det finns en samsyn i näringsutskottet om att näringspolitiken måste också ses mot bakgrund av den ekonomiska politik som förs. Den måste innebära en stram finanspolitik för låga räntor och en låg inflation. En fortsatt sanering av statsfinanserna måste genomföras. När vi talar om förutsättningar för näringslivet, vill jag betona att befintliga företag bör ges möjligheter att växa och utvecklas. Vi har många bra företag som kan utvecklas om de rätta förutsättningarna ges. Det kan också ske avknoppningar ifrån de befintliga företagen. Självfallet måste vi också satsa offensivt på nyföretagande. Olika åtgärder som nu föreslås är till gagn både för befintliga företag och för nyföretagandet. Men det måste komma till ytterligare åtgärder längre fram, eftersom det här inte räcker. Jag vill beröra några av de förslag som aviserades redan i våras och som nu har lagts fram i olika propositioner. Riskkapitalavdraget är en åtgärd som vi från Centern tidigare har krävt, och nu införs den. Nu finns det förslag till ett sådant avdrag. De som satsar pengar i onoterade företag kan nu få dra 100 000 kr på skatten. Det är en bra stimulans för småföretagen att stärka det egna kapitalet. Ett annat förslag som finns med är slopandet av dubbelbeskattningen. Det är förvisso bara en utredning, och jag beklagar att vi inte direkt kunde återinföra enkelbeskattningen. Men siktet är inställt på att enkelbeskattningen skall införas fr.o.m. 1998. Jag beklagar att dubbelbeskattningen över huvud taget slopades. Jag anser inte att det är rimligt att man skall betala skatt två gånger på avkastningen av aktier. Sparande i aktier är ett av viktigaste instrumenten för näringslivet att skaffa riskkapital. Men sparandet innebär också betydande risker för den som sparar. Att i detta läge ta ut dubbelbeskattning för sparande i aktier är helt fel. Sparar man t.ex. i riskfria statliga obligationer beskattas det bara en gång. En av återställarna från 1994 är kvittningsrätten. Jag tycker att det är glädjande att den återinförs. Möjligheten att kvitta underskott av näringsverksamhet mot inkomst av tjänst är ett gammalt bra sätt att finansiera starten av ett företag. De flesta småföretag startas i mindre skala, kanske på fritid eller deltid. Många vill så att säga känna sig för. Under de första åren är det också svårt att få någon lönsamhet i företaget. Då är kvittningsrätten ett bra och billigt sätt att klara finansieringen. I propositionen finns också en annan viktig fråga medtagen, nämligen arbetsrätten. Arbetsrätten är som jag sade tidigare anpassad till de stora företagen. Därför behövs en flexiblare arbetsrättslagstiftning som är anpassad till de små företagens villkor. Jag är också besviken över att den försiktiga reformeringen som skedde förra perioden har återställts. Nu gäller det att gå vidare. Jag hoppas också att kommissionen skall komma fram till bra förslag. När det gäller riskkapitalförsörjningen i övrigt har både Industrifonden och ALMI Företagspartner olika möjligheter att bidra med riskvilligt kapital. Jag tror också att det i framtiden är viktigt att man i stället för statliga lån och bidrag mera inriktar sig på att lämna garantier. Här finns också en utredning föreslagen om företagsgaranti. Betänkandet tar också upp frågan om kvinnligt företagande. Under den borgerliga regeringen infördes de särskilda kvinnolånen. Dessa lån har blivit en succé. De har nu överförts till ALMI Företagspartner för handläggning. I förslag avsätts nu också en särskild ram för att stödja kvinnligt företagande, och det tycker jag är bra. Betänkandet innehåller även ytterligare stimulanser för vindkraft och solenergi. Det är bra att det kommer till stånd, och det innebär säkerligen också nya arbetstillfällen. Fru talman! Jag vill också i korthet beröra de två motioner som jag lagt fram med anledning av denna proposition. Den första gäller försöket med en regional riskkapitalförsörjning. De pengar som satsas i aktier går i huvudsak över Stockholmsbörsen. En del av dessa medel och kanske också nya aktiesparare kan komma till om man gav möjlighet att stimulera till placering ute i olika regioner. Här har Aktiefrämjandet, banker, ALMI m.fl. förklarat sig intresserade av att starta ett försök i Västerbotten. Det finns också liknande intressen i Motionen anses i betänkandet tillgodosedd, i och med att ett sådant arbete pågår i Näringsdepartementet, och jag får väl nöja mig med det svaret så länge. Jag hoppas bara att det här försöket kommer till stånd. Ett viktigt inslag i tillväxtpolitiken är en satsning på kompetensutveckling och teknikspridning. Behovet av kompetensutveckling är stort. Därför är det bra att nya platser och insatser för forskning och utveckling aviseras i propositionen. Jag vill också samtidigt beröra en av mina gamla käpphästar, nämligen forskning och utveckling för vår skogsnäring. Det är inte ofta vi debatterar de möjligheter som skogsnäringen ger oss. Det är egentligen ganska konstigt, då skogen är vår i särklass största inkomstkälla. Den har stor betydelse i skogsbruket, för sågverken, i pappers och massaindustrin, för energiförsörjning och maskintillverkare m.fl. Den ger också väldigt många nya arbetstillfällen. Trots detta satsas det mycket litet samhällsmedel för att ytterligare förädla vårt gröna guld. Jag hoppas att de kommande forskningsinsatserna i högre grad riktar sig mot skogsnäringen. Sammanfattningsvis finns det, fru talman, viktiga förslag till åtgärder i detta betänkande, och ytterligare åtgärder aviseras. Det kommer också att behövas fler åtgärder för att vi skall få ett gynnsamt klimat för näringsverksamhet i detta land. Det är också det som är det viktigaste för att vi skall få nya arbetstillfällen och därmed en tryggad välfärd. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Jag vill också instämma i kören av lyckönskningar till Bo Bernhardsson, till hans nya arbete, och jag vill tacka för ett trivsamt samarbete. Jag vill också tillönska alla en god jul och ett gott nytt år.

Fru talman! Detta betänkande heter En politik för arbete, trygghet och utveckling. Miljöpartiet anser att det övergripande målet för samhället måste vara en långsiktigt hållbar utveckling. Detta skiljer sig från de traditionella målen om ekonomisk tillväxt, eftersom vi miljöpartister vill bygga på kvalitativa, kulturella och andliga värden, inte kvantitativa, där solidaritet med kommande generationer, naturen, fattiga i världen, sjuka, handikappade, äldre och barn ligger oss varmast om hjärtat. "Small is beautiful", som Schumacher sade. Ta t.ex. den lille trädgårdsmästarens trädgård, som är ett under av effektivitet och skönhet - Näringslivet skall leda till kretslopp, gynna en småskalig och decentraliserad samhällsstruktur, lokala och regionala försörjningssystem som minskar transportbehov och resursförbrukning, uppmuntra personligt engagemang och ansvarstagande. Det skall öka människors medinflytande och lokal självtillit. Att arbeta mindre och leva mer - det är en devis som jag hörde första gången 1983 av den alternativa ekonomen Kristian Venneröd från Norge. Hans tes borde alla i denna kammare kunna anamma. Varför producera mer och mer, arbeta mer och mer? Att dela på jobben och producera efter behov är nödvändigt för att Moder Jord skall kunna överleva. Strävan efter ekonomisk tillväxt, utan att ställa krav på tillväxtens innehåll, tenderar ofta att uppmuntra produktion av varor och tjänster som innebär slöseri med energi och andra naturresurser på fattiga folks och kommande generationers bekostnad, dvs. sådant som står i total motsättning till Riokonferensens krav. För att samhällsutvecklingen skall bli långsiktig och bärkraftig krävs att utvecklingen av teknik och näringsliv sker i samspel med naturens kretslopp, inom de ekologiska ramarna - annars försämras möjligheterna för mänskligt liv på vår jord. Vi människor kan inte skapa någon egentlig värdeökning genom vårt arbete om inte naturen kan bryta ned det som vi inte kan återanvända eller återvinna. Det behövs en helt ny världsbild! Och det har ungdomarna insett. Det behövs en världsbild där dessa kvaliteter står i centrum. En hållbar utveckling innebär en helt ny livsstil, med ökad livskvalitet. Det nu nämnda är Miljöpartiets syn på näringslivet i komprimerad version. I det betänkande som vi nu behandlar tycker jag mig skymta ett visst genombrott för en långsiktigt hållbar utveckling. Investeringsstöd går till sol och vind, gröna jobb skapas och en satsning på framtiden blir därmed verklighet. Dessa miljontals kronor måste omsättas i praktisk och konkret handling. Det är en försvinnande liten del, men ändå en början - en början på en expansiv näringsgren. Jag gläder mig också åt att småföretagens villkor har förbättrats genom t.ex. riskkapitalförsörjning och kvittning. Även nya ägarformer stimuleras, där lån till kvinnor som avser att starta kooperativa företag uppmärksammas. Vi i Miljöpartiet har en viss förkärlek till kooperativ, på grund av att dessa är mer demokratiska än andra ägarformer och lämpar sig mycket bra för kvinnor. Kvinnor går gärna ihop om projekt och satsar en mindre summa för att vara på den säkra sidan. Det är sällan kvinnliga företag går i konkurs. Kooperativa och medarbetarägda former har, som det visat sig, haft svårt att erhålla riskkapital. Medlemmarna är ofta vanliga löntagare utan kapital. De satsar dock sig själva. I dag finns inga speciella stödformer för dessa kooperativa entreprenörer. Vi vill se en större del av befolkningen ta del i nyföretagande, varför det är viktigt att etablera anpassade stöd, som näringsutskottet har markerat i sitt yttrande till betänkandet. Fru talman! Miljöpartiets ursprungliga förslag om s.k. närfonder har så gott som slagit igenom i det upplägg som ALMI fått. Verksamheten består av information, rådgivning och finansiering. Målgruppen av små och medelstora företag med färre än 200 anställda - med tyngdpunkt på färre än 50 anställda - är helt i vår smak. ALMI-koncernen skall arbeta med bl.a. riskfyllda lån, nyföretagarlån och företagarlån till kvinnor. Det är bra. Här vill jag dock betona att det är viktigt att lånen och stöden läggs upp så att det inte blir en onödig ekonomisk börda för den sökande, vilket ALMI själv har framhållit att det ofta blivit, främst för de små företagen. Upplägget behöver inte kosta så mycket som i dag, eftersom rutinen finns och administrationen absolut inte kostar så mycket som man tar ut i dag. Vi gröna anser att mentorskap och rådgivning är viktiga ingredienser vid startande av företag. Det gäller för ett ungt företag att hitta partner som kan komplettera den eldsjäl som har idén men som kanske saknar erfarenhet av bokföring, marknadsföring eller annat väsentligt för att få avsättning för produkten. Här kommer den viktiga resursen in, som pensionerade företagare, bankirer osv. De har kunskaper och erfarenheter som får dubbel effekt när de tillvaratas. De äldre kan fortsätta att överföra sina kunskaper och känna sig behövda, samtidigt som de yngre företagarna får en otroligt god hjälp. Nätverk i form av kompetenta rådgivare betyder alltmer inom samhället, så även inom småföretagens värld. Om detta nätverk kan stödja utvecklingen inom företaget utan kostnader, är det en ovärderlig resurs för företaget. Näringsutskottet vill framhålla vikten av att det skapas sunda och fasta spelregler för näringslivet. Det gäller t.ex. det allmänna regelverket för företagen, skattesystemet och energipolitiken, sägs det i utskottet. Vi i Miljöpartiet de gröna hävdar att den humanekologiska synen bör genomsyra näringspolitiken, där höga miljökrav blir en konkurrensfördel samt socialt och etiskt ansvar blir en marknadsfördel. Det gäller även energipolitiken. Vi vill ha spelregler som är ekologiskt hållbara, där miljö, hälsa och risker finns inbyggda i de ekonomiska kalkyler som presenteras i denna kammare såväl på energiområdet som på näringslivsområdet. Miljöpartiets förslag till skatteväxling utmynnar just i detta. Fru talman! På s. 85, bil. 9, del 2 i yttrandet till finansutskottet har Miljöpartiet och Vänsterpartiet en avvikande mening, där vi kräver en snabbare ändring av minerallagstiftningen. Avarter av den under den borgerliga regeringen tillkomna nya lagen om mineral har gjort att konkurrensen snarare kvävts än fått fritt spelrum. Under hösten 1994 har speciellt utländska diamantprospektörer visat stort intresse för Sverige och i synnerhet Norrland. De har sökt undersökningstillstånd på 55 % av Sveriges areal. Detta upplevs som ett enormt hot för de boende. Det upplevs som kolonialism. Ansökningarna blockerar totalt andra sökande. Bergsmästaren i norra distriktet har också påtalat bristen i rådande lag i en skrivelse till Näringsdepartementet, och Miljöpartiet instämmer i hans utlåtande. Diamantprospektörerna markerar revir, och detta uppmanar till öppet missbruk. Minerallagen är alldeles för löst utformad. Den har ingen övre gräns för tillståndsområdets storlek, och den tvingar inte heller prospektören att redovisa sina resultat från prospekteringsverksamheten, vilket sker på det internationella fältet. De svenska lagarna håller inte internationell standard. Vi har skrivit några förslag i den motion som väcktes under den allmänna motionstiden. Miljöpartiet de gröna anser att minerallagen bör ses över, och vi avvaktar regeringens nya lagförslag, som bör överensstämma med internationellt hårdare regler för att skydda Sverige från exploatering, i enlighet med vad jag nämnt. Fru talman! Det finns tillräckligt för varje människas behov men inte för hennes girighet, sade Gandhi. Vi politiker har ett stort ansvar för att jordens ändliga resurser inte överexploateras utan för att hitta redskap som minskar hoten mot denna planet. Det kommer generationer efter oss. Vi har världens chans att visa att vi vill investera i dem och inte inteckna deras framtid. Med detta ställer jag mig bakom betänkandet. Jag önskar också Bo Bernhardsson lycka till i hans nya arbete och nya värv, och jag vill tacka för ett gott samarbete.

Fru talman! Regeringen säger sig i den tillväxtproposition som vi just nu debatterar vilja satsa på kunskap som en motor i sin tillväxtstrategi. Den högre utbildningen skall byggas ut, står det, men det följs inte av reella och konkreta förslag. Inga siffror där, inte! Samtidigt aviseras en avveckling av mer tillfälliga och ofta konjunkturmotiverade utbildningserbjudanden. Naturligtvis välkomnar vi moderater regeringens synpunkter på kunskapernas betydelse för att Sverige framgångsrikt skall kunna möta den nya tidens krav. Tyvärr har regeringen under det senaste året gjort det svårt att uppfatta den insikten som gedigen. Försämring av villkoren för den högre utbildningen, den nästan besinningslösa kampen mot de fristående betydelsefulla forskningsstiftelser som inrättades 1993 och 1994 samt jakten på friskolorna vittnar inte om någon större förståelse för kunskapsutvecklingens besvärliga villkor. Utbyggnadsplanerna för den högre utbildningen i propositionen är uppenbart tillsnickrade utan hänsyn till kvalitetskraven. I dem framförs att expansionen skall ske med utgångspunkt från regionala hänsyn. Med kvaliteten underordnad regionalpolitiken blir utbildningssatsningarna mindre verkningsfulla. Det är min bestämda uppfattning. Beklagligtvis avstår regeringen helt och hållet från att diskutera vilka drivkrafter som behövs om utbildningssatsningarna verkligen skall bli effektiva i samhället. Helt kort kan sägas att regeringen saknar en genomtänkt uppfattning om hur den nödvändiga kunskapstillväxten skall kunna åstadkommas. Vi moderater anser att det behövs en strategi av ett mer gediget slag än regeringens för att vi långsiktigt skall kunna klara kompetensutmaningarna. Kunskapsutvecklingen måste göras till ett centralt element för Sveriges utveckling. Vi moderater har satt upp en strategi på 10 punkter för att uppnå det. Bland de punkterna ingår ett nytt lönebildningssystem som tillåter en mer variabel lönesättning. Det måste helt enkelt löna sig bättre än för närvarande att skaffa en högre utbildning. En annan punkt är att undervisningen skall starta tidigt. Inte minst språkinlärningen behöver börja tidigt för att alla senare i livet skall kunna dra nytta av en internationaliserad arbetsmarknads alla möjligheter. Vidare behöver vi en skola i god konkurrens. Vi förespråkar ett nationellt skolpengssystem där staten ger resurser till skolor på lika villkor om de så är fria eller kommunala. Vi vill att utvecklingen skall vara flexibel och utvecklande, att lärarnas roll skall förändras och förbättras och att vi får en helt ny lärarutbildning. Viktigt är också att yrkesutbildningen kommer till stånd. Vi föreslår att 20 000 platser i eftergymnasial yrkesutbildning inrättas i samarbete med företagen. Utbildningen skall kunna ha en varierad form beroende på inriktningen och kombinera teoretisk vidareutbildning med avancerad yrkesutbildning. Men framför allt behöver Sverige fler människor med längre akademisk utbildning. Fru talman! Det räcker med att se på riksdagen. Inför ett mer konkret beslut om en fortsatt utbyggnad av den akademiska utbildningen måste de kvalitativa villkoren för en sådan utbyggnad analyseras bättre än för närvarande. Det gäller naturligtvis också var denna utbyggnad bör äga rum. Vi har angivit var det finns möjligheter, men också påtalat de brister som finns i regeringens förslag. Regeringen meddelade i propositionen att förutsättningarna för en högskola i Malmö skall utredas. Det var inte en fråga om det skulle bli en högskola utan hur den skulle komma till, enligt senare uttalanden. Vi moderater finner inte att förslaget är väl genomtänkt. Bara utredningstiden visar det. Klart inom kort, brukar man säga. Vad det inte den 1 mars? Hur skall det kunna ske på ett genomlysande och allsidigt sätt? Det övergår mitt förstånd. Intrycket är att regeringen har bestämt sig, och det innebär risker för kvaliteten både för den tänkta nya högskolan i Malmö och vid Lunds universitet. Vi förordar i stället en annan utveckling av den högre utbildningen och forskningen i Skåne. Lunds universitet borde, nu när man har bestämt sig för ett sammanhållet storuniversitet, ges möjlighet att utveckla såväl utbildning som forskning vid de fyra olika enheterna i Skåne, samtliga inom samma avstånd, eller kortare, från varandra som sträckan Stockholm-Uppsala. Jag tänker på Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad, som ligger nära varandra och som bildar en enhet. Den kvalitetsgaranti som århundraden av uppbyggd erfarenhet ger skulle på så sätt kunna komma hela regionen till godo på ett positivt sätt. Enade vi stå, brukar man säga. Vi förordar också att ytterligare minst ett större lärosäte, gärna på det tekniska området, överförs från staten till en fristående stiftelse. Uppenbart är att Kungliga tekniska högskolan här i Stockholm skulle kunna vara lämplig för det. Fru talman! Det finns ytterligare punkter, som de om de individuella utbildningskontona och framtidsfonder liksom betydelsen av IT-utbildningen, som vi på den borgerliga sidan med undantag av Centern anser att majoriteten inte riktigt har förstått vikten av. Det tycker vi är mycket beklagligt, så viktigt som IT kunskaper har blivit. Fru talman! För tids vinnande avstår jag nu ifrån att yrka bifall till våra reservationer, men det innebär inte att jag anser att de är mindre viktiga.

Fru talman! Det behövs förändringar på många nivåer. Folkpartiet ser med förväntan fram emot resultaten av alla de utredningar som nu arbetar - utredning om skolans inre arbete, gymnasieberedning, studiestödsutredning och utredning om lärarutbildningarna, inte minst. Vi behöver en bättre lärlingsutbildning, och det är viktigt att en större andel ungdomar får sina förstahandsval till gymnasieskolan tillgodosedda för att avhopp och behovet av särskilda gymnasiestudier skall minska. Vårt mål är att minst hälften av varje årskull ungdomar skall utbilda sig vidare genom universitetsstudier. För att nå dit krävs inte bara förändringar i utbildningsstrukturerna utan även att lönerna måste vara rimliga i förhållande till individens investering. Ökningen av omfånget av teknik och naturvetenskap, som utlovats, är bra. Vi accepterar den prioriteringen, men för landets identitet och sammanhållning långsiktigt är humanister, språkvetare och kulturarbetare lika viktiga. Det är också bra att regeringen nu inser att högre utbildning inte kan och inte skall användas som dragspel i arbetsmarknadspolitiken utan har ett värde i sig. Den bestående utökning som aviseras välkomnar vi. Molnet är bara att regeringen skriver att det skall ske i takt med att den kan finansieras. Vi menar att utökningen måste prioriteras finansiellt. Ett annat av våra mål är att lusten att lära skall planteras tidigt i åren. Då kan vi tala om ett livslångt lärande som ett praktiskt inslag i alla människors liv. En tioårig grundskola blir en bra grund, sexårsstart likaså. Men det måste genomföras på ett sätt som integrerar förskole och grundskolepedagogik, för att lusten att lära skall stärkas från början. Hur detta livslånga lärande praktiskt skall organiseras och finansieras kommer vi att ha många diskussioner om. Det viktigaste är att människor förvärvar och får behålla lusten att lära och att de har en sund självkänsla, utvecklad genom skolåren, som säger: Jag duger till det. Borttagandet av barntillägget i svux och svuxa var helt fel i detta perspektiv. Komvux och andra vuxenutbildare har fått färre kvinnor i höstens utbildningar, vilket tyvärr är vad vi i Folkpartiet befarade. Låt det stödet återkomma. Det är läge för den nya folkskolan, en skola för folket och för ett livslångt lärande. Jag yrkar bifall till reservation 49. Högskolornas utveckling och kvalitet i utbildningar och forskning berör alla yrkesarbetande, barn, pensionärer, arbetsgivare och egenföretagare. Det är en framtidsfråga. Alla initiativ och förslag skall uppmuntras som bidrar till att skapa breda miljöer och mötesplatser för människor engagerade i utbildning. Alla högskolor har ett regionalt och ett nationellt ansvar. De inrättas inte för viss ort eller för viss bransch. I det regionala ansvaret ingår att sprida utbildningarna så, att de människor som har förutsättningar för högskolestudier kan bedriva sådana oberoende av de bor långt ifrån eller nära högskoleorten. Det finns många metoder, och fler kommer i takt med att informationstekniken utvecklas. Folkpartiet liberalerna är inte motståndare till att etablera nya högskolor om det finns behov av det i ett regionalt och nationellt perspektiv och det finns förutsättningar att det kan göras med bibehållen och ökad kvalitet. Vi deltog t.ex. som parti 1988/89 i att inrätta högskolan i Fyrstad, Trollhättan-Uddevalla, mot den dåvarande regeringens önskan. Vi ansåg då att det fanns starka skäl för den etableringen. Nu har regeringen tillsatt en utredning som till mars månad skall utreda hur en ny högskola i Malmö skall etableras, inte om. Det kan finnas skäl ur strikt Malmöperspektiv. Men en högskola är inte en lokal angelägenhet. Vi menar att Lunds universitet har tagit sitt regionala ansvar på stort allvar, vilket tydligt markeras i strategiplanen. I Malmö finns redan 6 000 studenter i tandläkarhögskola, lärarhögskola, musik och teaterhögskola, konsthögskola och högskoleutbildning till ingenjörer. Dessa högskolor har egna styrelser med egna rektorer. Men de ingår samtidigt i Lunds universitet med dess internationella goodwill och ämnesbredd, vilket ger studenter en mycket stor flexibilitet i valet av kurser och inrättningar. Skall riksdagen införliva dessa högskolor i Malmö i en ny högskola i Malmö menar vi att det krävs en bredare och djupare utredning om behoven i landet och behoven i Skåne. Inte minst behövs en analys av ungdomars behov av studier som inte tillgodoses i dag, dvs. en utredning som är baserad på mer material än en skrivelse från Malmö stad till regeringen. Vi har reserverat oss för en mer gedigen och förutsättningslös utredning. Jag yrkar bifall till reservation 59. Vi står självfallet bakom samtliga Folkpartireservationer. Men efter milda påtryckningar från kammarledningen har jag begränsat mig till yrka bifall till reservationerna 49 och 59.

Herr talman! Jag såg med förväntan fram mot tilläggspropositionen, som jag trodde skulle ge klara besked om kraftfulla åtgärder för att främja tillväxt och sysselsättning. Tyvärr måste jag säga att jag blev besviken. Propositionen innehåller trots omfånget mycket få konkreta förslag. Inom utbildningsområdet redovisar visserligen regeringen vad man avser att göra under den återstående delen av mandatperioden, men utan att ange hur reformerna skall finansieras eller när de skall genomföras. Trots detta stöder Vänsterpartiet regeringens intentioner att genomföra en bred satsning på både högre utbildning och vuxenutbildning. Fler utbildningsplatser inom högskolan är en av många nödvändiga åtgärder för att på sikt lösa de strukturella problemen på arbetsmarknaden. Vänsterpartiet har också i tidigare motioner föreslagit att antalet permanenta utbildningsplatser byggs ut inom högskolan, särskilt inom naturvetenskap och teknik. För högskolorna är det viktigt att med förutsägbarhet så att kvaliteten säkras och planeringen inte blir ryckig. Vi har också tidigare markerat att vi vill att ökningen av antalet platser i huvudsak skall ske på de mindre och medelstora högskolorna. Vi anser dock att varken propositionen eller motionerna ger ett sådant underlag att riksdagen nu kan ta ställning till någon prioritering mellan olika universitet och högskolor. Eftersom vi har upplevt att viss oklarhet råder om hur pass bindande dagens beslut är, har vi i en reservation angett att vi anser att fördelningen av utbildningsplatser böra vara en öppen fråga tills dess att ett konkret förslag presenterats för riksdagen under våren. Det är också utbildningsutskottets ställningstagande, om vilket det råder full politisk enighet. Jag vill också i mitt anförande beröra folkbildningens ställning. Folkbildningens roll att ge både allmän medborgerlig bildning och en höjd utbildningsnivå är en mycket viktig tillgång. Jag ser folkbildningen som en motkraft mot uppkomsten av tvåtredjedelssamhället, där de av folkbildningen prioriterade grupperna hör till förlorarna. Jag tänker då på de kortutbildade, de handikappade och invandrarna. Den nödvändiga satsningen på högskolans område måste följas av mycket kraftfulla utbildningsinsatser för vuxna kortutbildade. I likhet med universiteten måste folkhögskolorna och komvux få fler fasta utbildningsplatser. Annars försvåras möjligheten både till att säkra kvaliteten, utveckla materiel och kontinuerligt fortbilda personal, och då speciellt lärarna. Nu säger regeringen i propositionen att utbildningsinsatser av konjunkturell grund inte skall göras efter vårterminen 1997. Jag hoppas att utbildningsministern verkligen beaktar folkbildningens potential när förslaget läggs fram om permanenta utbildningsplatser efter 1997. Inte minst folkbildningen har stått som framgångsrik anordnare av utbildning som staten köpt åt arbetslösa. När det gäller det närmaste läsåret råder det trots detta osäkerhet. Några nya medel har ännu inte anslagits. Det är mycket viktigt att regeringen lägger fram ett förslag om att anvisa medel till folkbildningen minst motsvarande vad som anvisats för de senaste åren redan i början av nästa år. Risken är annars att duktiga och kompetenta lärare måste varslas och lokaler sägas upp. Det är en hopplös situation om man verkligen vill verka för hög kvalitet och kontinuitet. Jag vill också peka på att en del folkhögskolor i likhet med komvux har kompetens för att utföra basårsutbildning. Även vissa av studieförbunden kan på samma sätt genomföra behörighets och kompetensgivande utbildningar inom bl.a. det naturvetenskapliga området. Med detta yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation nr 63 om folkbildning. Så några ord om kompetensutveckling. Jag anser att en av de stora fördelningspolitiska frågorna är just kompetensutveckling. Det är också enligt min mening viktigt att åtgärder vidtas som förebygger utslagning ur arbetslivet. Jag har här tidigare pläderat för att frågan om hur ansvaret och kostnaderna för nödvändig kompetensutveckling skall fördelas mellan individ, samhälle och arbetsgivare måste utredas närmare. Jag anser själv att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar än hittills för de anställdas kompetensutveckling. Vi inom Vänsterpartiet anser att det skall gälla alla anställda. I dag omfattas enbart 30 % av de anställda av olika personalutbildningsinsatser. Förändringstakten är ju mycket hög inom de flesta av arbetslivets sektorer. Ständig förnyelse och utveckling av nya kunskaper krävs av de anställda. Det är orimligt att anställda som en gång i tiden hade en utbildning som var adekvat för arbetet sorteras bort av arbetsgivarna efter ett antal år och kanske förpassas till arbetslöshet. Sedan får samhället gå in och betala kostnaderna för att individen skall få den utbildning som gör honom eller henne ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. För att möjliggöra kompetensutveckling för alla arbetstagare under hela yrkeslivet har Vänsterpartiet föreslagit en tänkbar modell som vi har valt att kalla för framtidsfonder. Konstruktionen av de här fonderna har Ingrid Burman tidigare redogjort för. Trots hög arbetslöshet sjunker antalet studerande med vuxenstudiestöd kraftigt. Detta trots att stora resurser satsats på att skapa nya utbildningsplatser inom komvux och folkhögskola. Denna för regeringen oväntade utveckling kommer att leda till att CSN lämnar tillbaka 750 miljoner kronor av medlen avsedda för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa till statsmakten. Antalet studerande med svux har minskat med 13 %, och 28 % färre studerar med svuxa. Vänsterpartiet har gått ut och frågat komvux i drygt 30 kommuner om rekryteringen av elever förändrats hösten 1995 jämfört med tidigare år. Jag är medveten om att undersökningen inte är vetenskaplig i strikt mening, men liknande resultat gav också den enkät som Folkbildningsrådet gjort och som besvarats av 109 av landets folkhögskolor. Det visar sig, på samma sätt som det gjorde med komvux, att skolorna haft betydligt svårare att nu rekrytera gruppen äldre korttidsutbildade, och inom den gruppen framför allt kvinnor med barn. Det är ju faktiskt grupper som är högt prioriterade av samhället. Deras möjligheter att studera har alltså kraftigt beskurits. Jag vill avsluta med att instämma i en tidigare reservation som har nr 64. Det är en gemensam reservation från Folkpartiet, Vänsterpartiet och kds. För övrigt står jag givetvis bakom Vänsterpartiets samtliga reservationer men avstår på grund av den tidspress som kammaren befinner sig i från att yrka bifall till dessa.

Fru talman! Regeringen talar på ett mycket positivt sätt om vikten av utbildning och forskning och behovet av en allmän kompetenshöjning för att Sverige skall utvecklas åt rätt håll. Det är en viktig insikt. Jag tror att vi alla i kammaren delar den. Men det räcker inte att tala om behovet utan att samtidigt konkretisera och staka ut vägen för att nå det här målet. Den stora svagheten med propositionen är att den delen saknas. Jag är ju inte den första som påtalar detta i dagens debatt. Vi människor är olika. Vi har olika förutsättningar och olika behov. Därför är grundförutsättningen för att lyckas med en allmän kompetenshöjning att hela utbildningsväsendet, från grundskolans lågstadium till högre utbildning, forskning och vuxenutbildning, präglas av flexibilitet, mångfald och valfrihet. Men regeringen går åt motsatt håll. Genom att man försämrar villkoren för de fristående skolorna finns det risk för att den positiva utveckling som är på gång, både inom den offentliga skolan och friskolorna, stryps. Vuxenutbildning på bred front är en annan grundbult om man vill få till stånd en tillväxtfrämjande kompetensutveckling hos arbetskraften. Nu har regeringen nyligen ryckt undan möjligheten till vuxenutbildning för en stor grupp vuxenstuderande genom att ta bort det särskilda barntillägget inom vuxenstudiestödet, svux och svuxa. Det här har skapat stor förvirring och ekonomisk osäkerhet hos studerande med försörjningsansvar, dvs. i praktiken ensamstående mammor. Många av dem har tvingats avsluta sina studier i förtid. Det är verkligen att tala med kluven tunga att påtala behovet av kompetenshöjning samtidigt som de praktiska möjligheterna att genomgå en utbildning försämras drastiskt för en grupp som verkligen skulle behöva den. Vi kristdemokrater har kämpat för att barntillägget skall vara kvar och också angett förslag till finansiering. Vi ser det som en fråga om jämställdhet, men också som ett viktigt led i en allmän kompetenshöjning som bidrar till välfärd för alla, och därmed betalar sig på sikt. Fru talman! Sverige har generellt sett en hög nivå på sin utbildning. Den måste vi slå vakt om. Därför är det viktigt att vi inte bara fastnar i kvantitativa termer när vi talar om att satsa mer på utbildning. Det handlar inte bara om att ett visst antal nya utbildningsplatser skall tillkomma. Vi måste också ta med kvalitativa aspekter. Hur blir innehållet i utbildningen? Hur ser tillgången på välutbildade lärare ut? Kan lokalerna svälja de nytillkomna eleverna? Om kvaliteten skall kunna bibehållas på en hög nivå får planeringen inte vara ryckig. En planmässig utbyggnad med ett fastställt antal nya utbildningsplatser per år är den enda realistiska vägen att gå. Bara då får utbildningsanordnarna möjlighet att planera en utbildning med hög och jämn kvalitet. Det här gäller inte minst de utbildningssatsningar som varit arbetsmarknadspolitiskt motiverade och som regeringen nu vill omvandla till mer permanenta lösningar. Inriktningen är bra, men komvux, de folkhögskolor, studieförbund och andra utbildningsanordnare som på kort varsel tidigare har ställt upp och tagit emot stora mängder elever som annars skulle ha gått arbetslösa måste få besked om vad som gäller de närmaste åren. Deras verksamhetsplanering påverkas i högsta grad av den nya inriktningen. Måste de vänta till budgetpropositionen i höst innan de får besked om vad som gäller? Att Sverige behöver många nya småföretagare om tillväxten skall bli den vi önskar påtalades under den föregående debattrundan här i kammaren. Det perspektivet saknas nästan genomgående i svensk utbildning. Alla elever utbildas för och förutsätts bli anställda i någon verksamhet. Entreprenörsandan uppmuntras mycket sällan. Vi kristdemokrater tycker att det är viktigt att skolan används som ett aktivt instrument för att stimulera unga människor att efter avslutade studier kunna och våga starta egna företag. Ytterligare ett nationellt program med speciell inriktning på företagande i gymnasieskolan och skräddarsydda utbildningar som stimulerar nyföretagande vid folkhögskolorna är ett par förslag som vi fört fram. På universitets och högskolenivå behöver goda kontakter byggas upp med det lokala näringslivet. Då förmedlas på ett enkelt och tydligt sätt vilka behov som finns och vilken kompetens som efterfrågas samtidigt som näringslivet kan dra nytta av forskning och övrigt kunnande vid utbildningsanstalterna. Kontakten kan också i sig bli en stimulans till nyföretagande. Goda forskningsmiljöer är viktiga för att kunna behålla forsknings och utvecklingsverksamhet i Sverige. Inom vissa områden finns det i dag en stor obalans mellan utbud och efterfrågan när det gäller grundutbildade och forskarutbildade från universitet och högskolor. För att tillgodose behovet av fler utbildningsplatser och därmed på sikt bevara och ytterligare skärpa vår internationella konkurrenskraft är det dags att påbörja planeringen av ytterligare ett universitet i Sverige. De ökade kraven på flexibilitet och fortlöpande kompetenshöjning som ställs inom det moderna arbetslivet kräver också ekonomiska resurser. Det är något som vi är överens om att Sverige har brist på i dag. Vi kristdemokrater vill därför öppna möjligheterna för individuella utbildningskonton. Tanken är att både anställda och arbetsgivare löpande skall avsätta pengar på kontona och ha rätt att göra skatteavdrag för det. Den anställde kan sedan vid olika tillfällen använda sig av pengarna på kontot för att finansiera hela eller en del av sin vidareutbildning. Med ett sådant system skulle utbildning bli en naturlig del av arbetslivet, och det livslånga lärandet skulle inte bara bli en vacker tanke som stupar på att varken staten, arbetsgivaren eller den anställde anser sig ha råd att stå för hela kostnaden. Regeringens förslag om att inleda försöksverksamhet med kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning är positivt. Men skrivningarna är alldeles för vaga. Det finns redan stor efterfrågan på en sådan utbildning. Frågan är utredd, och remissinstanserna är positiva. Vi kristdemokrater tycker att det är dags att inrätta en yrkeshögskola nu. Fru talman! Sammanfattningsvis ser vi utbildning och forskning som ett nyckelområde för att säkerställa en tillväxtfrämjande och bärkraftig utveckling. Vi har skrivit mer om det i vår motion. Vi har också ett antal reservationer som också jag avstår från att yrka bifall till på grund av tidsbrist. Men vi kommer givetvis att fortsätta att arbeta i den riktning som reservationerna anger.

Fru talman! Lars Tobisson hänvisade tidigare i dag till en OECD-rapport - till valda delar i den, vill jag tillägga, till sådant som passar moderaternas syfte att ständigt gnälla och uppträda som käringen mot strömmen. Jag skall hänvisa till en annan OECD rapport, men jag gör det till rapporten i dess helhet. Titeln är på originalspråket Literacy, economy and society, och rapporten handlar om förmågan att förstå och tillämpa tryckt information i dagliga aktiviteter i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen och i samhället i övrigt. Det är den första i en serie internationella studier som jämför den vuxna befolkningens läsförmåga, läsförståelse m.m. Sju länder deltar i denna undersökning, och Sverige står i särklass. 32,5 % av befolkningen klarar de svåraste uppgifterna, som motsvarar högskoleprovets läsdel. Inget annat land kommer över 25 %. Också de lågutbildades förmåga skiljer sig markant till Sveriges fördel jämfört med övriga länder. Författarna till rapporten uttrycker förhoppningen att rapporten skall ge de nationella beslutsfattarna värdefulla insikter om betydelsen av utbildning och utveckling av mänskliga resurser. Undersökningen visar med all önskvärd tydlighet att Sverige lyckats med ambitionen att nå framgång vad gäller både bredd och kvalitet. Men vilken slutsats drar moderaterna och för all del också Folkpartiet, som tycks ha svårt att frigöra sig från den moderata inflytelsesfären på utbildningsområdet? Skall vi satsa på den elitskola som går som en blå tråd genom moderaternas partimotion? Eller skall vi fortsätta den satsning på ett livslångt lärande och en gemensam skola tillgänglig för alla som är ett av de viktigaste fundamenten i en politik för arbete, trygghet och utveckling? Propositionen är en strategiplan för ett nationellt kompetenslyft, för en satsning på utbildning och forskning. Under resten av mandatperioden kommer en rad konkreta förslag att föreläggas riksdagen. Jag förstår inte det tal om att propositionen är tunn som ni har upprepat hela dagen. Ni har fått klara besked, och det anges i flera fall också mycket konkret vad förslagen kommer att omfatta. Det handlar om allt från grundläggande utbildning till gymnasieskola och högre utbildning. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta den utveckling mot större valfrihet och mångfald liksom den expansion av den högre utbildningen som inleddes av en socialdemokratisk regering. Men vi kommer att göra det ur ett perspektiv där de studerande sätts i centrum, ett perspektiv där rättssäkerhet och valfrihet vid antagning och resurstilldelning till studier sätts i förgrunden. I en sådan strävan ingår också att vinna demokratisk insyn över offentliga medel som låsts in i privata forskningsstiftelser. I detta sammanhang vill jag peka på en direkt felaktighet i den moderata partimotionen, där det på s. 67 hävdas att den högre utbildningens villkor försämrats genom vad man kallar en besinningslös kamp och jakt mot fristående forskningsstiftelser och friskolor. Man skall vara varsam med orden, brukar moderaterna säga i andra sammanhang. Här har vi i dag hört om besinningslös kamp, om gräsklipparmentalitet och om bokbål. Har moderaterna alldeles tappat fattningen? Vad för det första gäller den högre utbildningen och forskningen får denna ett resurstillskott, om man räknar samman de totala anslag som lämnas via fakultetsanslag, forskningsråd och de privata forskningsstiftelser som tagit över offentliga pensionsmedel. Flera högskolor, bl.a. vårt stora sydliga universitet, går dessutom med stora överskott. Vad för det andra gäller friskolorna vill jag gärna bidra med en liten julklapp i form av ett citat hämtat ur den senaste boken av moderaternas store favoritförfattare, flitigt citerad av bl.a. partiledaren i exil, Carl Bildt. Så här skriver han, Kjell-Olof Feldt, i "Vad jag talar om är således ett socialt, segregerat utbildningsväsende som redan från början sorterar ́vinnare ́ och ́förlorare ́ i arbetslivet. Givetvis finns det i ett socialt och ekonomiskt skiktat samhälle alltid tendenser till en segregerad skola. Men staten får inte förstärka denna tendens genom att tillåta eller t o m uppmuntra ett socialt urval som bygger på föräldrars betalningsvilja eller på de enskilda skolornas önskan att rekrytera ́bästa möjliga ́ elevmaterial. Den borgerliga regeringens ambition är uppenbarligen att antalet privatskolor skall växa på den kommunala skolans bekostnad, gynnade av förmånliga bidrag och socialt ambitiösa föräldrars val. Jag ser det som en uppenbar risk att den senaste ́valfrihetsreformen ́, där skolorna för sin ekonomi blir beroende av var föräldrarna placerar den s.k. skolpengen, ökar avståndet mellan ́bra ́ och dåliga skolor.

Fru talman! Man kan först till Bengt Silfverstrand ställa frågan: Varför ägna så mycket tid åt friskolorna, som inte behandlas i den här propositionen? Har Bengt Silfverstrand drabbats av sitt dåliga samvete eller av eftertankens kranka blekhet, eller vad är det fråga om? Jag vill också bara säga till Bengt Silfverstrand att ingen av friskolorna har varit överkompenserad, något som det verkade som om Bengt Silfverstrand ville ge intryck av. Vidare delar jag väl Bengt Silfverstrands allmänna glädje över att resultatet av undersökningen om läsförståelsen var så pass bra i Sverige. Det kan vi väl alla ta åt oss äran av, skulle jag tänka mig. Den svenska grundskolan har många fördelar, men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre, och det är helt klart att det fortfarande finns en del i grundskolan som behöver ändras. Det som vi moderater eftersträvar är att man når upp till en kompetens som är nationellt slagkraftig, framför allt på vissa områden där man i dagsläget inte riktigt hänger med. Tyvärr ger den proposition som vi nu behandlar inte klara besked om vart regeringen egentligen syftar. Det finns inga besked om hur många platser den förespråkade utbyggnaden skall omfatta, var den skall ske osv. Låt mig nämna ett exempel, Bengt Silfverstrand. Det finns ingen uppgift om antalet doktorandtjänster inom det tekniska och naturvetenskapliga området, som man så vältaligt behandlar i propositionen. Det vore väldigt bra om Bengt Silfverstrand kunde ge bättre besked än vad som ges i propositionen på den här punkten. Vi har fått ett resurstillskott, det skall jag gärna erkänna. Det är bra. Men de nedskärningar som gjordes i fjol på högskoleområdet var inte bra, dem lider vi fortfarande av. Regeringen har säkert förstått att det var fel. Det är bra att man nu har ändrat sig. Men vad vi från oppositionens sida vill se är att de löften som är uttalade i propositionen konkretiseras innan vi blir nöjda. Tyvärr finns det väldigt litet av det i propositionstexten.
Fru talman! När det gäller friskolorna skall jag återge kort vad som står i en motion från moderaterna. Där står det att det bedrivs en besinningslös kamp mot de fristående och betydelsefulla forskningsstiftelser som inrättades 1993 och 1994 samt en jakt på friskolorna. Vad det handlar om, Rune Rydén, är att återgå till ett system där man på den lokala nivån, i närmiljön där man har den bästa överblicken och kunskaperna om förhållandena, skall avgöra hur och var resurserna skall fördelas på lika villkor - det uttrycket använde De klara beskeden finns på punkt efter punkt. Det nämns regioner, platser. Rune Rydén ondgör sig över att man satsar ytterligare i ett storstadsområde som ur många olika synvinklar är utarmat. Samtidigt bjöd hans parti t.o.m. över när det gällde en ny högskola i Stockholm. Det är alltså en motsägelse som Rune Rydén faktiskt närmare bör förklara. Låt mig avslutningsvis säga att det Rune Rydén säger om nedskärningarna är en myt. Lunds universitet, vars styrelse Rune Rydén tidigare har tillhört och där jag är ledamot, har en mycket stabil ekonomi. Nu gäller det att sprida ut resurserna och också satsa på annat. Då gäller det inte bara Malmöområdet, utan det gäller sydöstra Sverige, Bergslagen och södra Norrland. Sammantaget får forskningen nya friska miljoner som en följd av den avkastning på de privata forskningsstiftelserna, där man genom ett konstigt riksdagsbeslut såg till att låsa in pengarna. Men det innebär ändå att forskningen i Sverige får ett resurstillskott under de närmaste åren.
Fru talman! Bengt Silfverstrand talade så väl om den besinningslösa kamp som förs mot friskolorna. Bengt Silfverstrand har ju varit en utomordentligt duktig banerförare i kampen mot friskolorna. Jag skall inte genera kammaren och Bengt Silfverstrand med att dra upp olika citat ur det han har presterat under åren. Vad Bengt Silfverstrand vill på det området är kammaren utomordentligt klar över. Bengt Silfverstrand talade också om att vi moderater ondgör oss över att det inte föreslås tillräckligt med satsningar i propositionen. Det är alldeles riktigt, det gör vi. Vad värre är, Bengt Silfverstrand, finns det inga siffror på var dessa satsningar skall göras, inga detaljerade planer på hur de skall läggas ut. Det tycker vi är beklagligt därför att högskolorna och universiteten måste på ett tidigt stadium veta hur man skall planera för utvecklingen. Det får man ingen vägledning för i propositionen. Man får antagligen vänta tills en proposition läggs fram nästa höst, och det är alldeles för sent. Bengt Silfverstrand säger att de nedskärningar som jag talade om är en myt. Det är de inte alls. De är i allra högsta grad reella för praktiskt taget alla högskolor och universitet. Jag tycker att Bengt Silfverstrand skall komma upp till bevis i det fallet. Att regeringen nu har insett att det var en felaktig politik och pytsar ut nya friska miljoner tycker vi självklart är bra. Vi hoppas bara att det konkretiseras bättre än vad som gjots i propositionen så att vi vet vad det rör sig om.
Fru talman! Om jag är banerförare i kampen mot friskolor är jag i gott sällskap med en annan banerförare som Moderaterna tydligen hyser ett väldigt stort förtroende för i de flesta sammanhang, nämligen Kjell-Olof Feldt. I det här fallet är jag faktiskt inte otacksam för att vara i detta fina sällskap. Konkretiseringar efterlyser Rune Rydén. Om man drar upp en strategi för en satsning på forskning och högre utbildning som vi alla tycks vara överens om är viktig och sedan talar om på vilka områden denna satsning kommer att göras, sedan pekar ut konkret var geografiskt det kommer att göras, då tycker jag att man verkligen varit konkret. Men det förpliktar naturligtvis. Vi kommer att återkomma. Rune Rydén kommer att få svar på frågorna. Sannolikt kommer Moderaterna också då, när de inte längre har regeringsansvaret, att komma med överbud. Slutligen noterar jag, när det gäller den frenetiska kamp som Moderaterna på riksplanet inlett mot satsningar i Malmöområdet, att den skrivelse som man ironiserar över och som ingalunda var den första länken i kedjan - det finns tankar om detta i bl.a. Storstadsutredningen - är undertecknad av vice ordföranden i Malmö kommunstyrelse, partivän till Rune Rydén. Till yttermera visso har en annan partivän, som står ännu närmare för han finns någonstans i det här huset, Bertil Persson, motionerat om en ny högskola i Malmö. Tala om motsägelser, tala om bryderier! Moderaterna är ute efter att politisera den här frågan och än en gång skapa splittring i ett landskap där vi mer än någonsin behöver sammanhållning för att kunna tillgodogöra oss de nya satsningarna.
Fru talman! Låt mig komplettera mitt anförande med att säga att det finns också en vårdhögskola i Malmö - jag råkade hoppa över det. Bengt Silfverstrand har inte bara i dag utan även tidigare talat om att expansionen av den högre utbildningen inleddes av en socialdemokratisk regering. Det var faktiskt inte så. Expansionen av den högre utbildningen inleddes våren 1991 av utbildningsutskottet i stor enighet genom att vi tog de initiativ som en socialdemokratisk regering inte hade gjort. Vad gäller friskolorna har vi inte, Bengt Silfverstrand, samma tilltro till lokala socialdemokratiska politiker som ni när det gäller att värna friskolorna, av erfarenhet. Vi är övertygade om att en schablon för skolpeng garanterar deras överlevnad bättre än att de utsätts för bedömningar hos olika kommuners olika politiska majoriteter. När det sedan gäller stiftelserna kan väl ändå Bengt Silfverstrand erkänna att oerhört mycket departementsenergi går åt att minimera deras betydelse. Det är väl tråkigt, det är en dålig användning av energi. Man hade kunnat behöva det till t.ex. att här presentera en strategi för användning av informationsteknik i utbildningarna. Till slut, fru talman, om etablering i Malmö. Kan inte Bengt Silfverstrand ändå erkänna att det har gått fort i svängarna? Var finns nytänkandet? Var finns studenternas behov av breda utbildningar när Lunds stora bredd utgör en avgörande tillgång? Var finns viljan att göra någonting nytt, någonting som inte finns någon annanstans? Var finns diskussionerna om Kristianstad och Helsingborg? Var finns idéerna om att med hjälp av IT göra något annorlunda i Sverige och i Malmö?
Fru talman! Jag tycker att det är utomordentligt positivt om utbildningsutskottet lyckades skapa så stora satsningar på högskoleområdet under även en socialdemokratisk regering förutom borgerliga regeringar. Det var svårare, Margitta Edgren, på den tiden då ni satt ihop med Moderaterna att samarbeta i utbildningsutskottet. Jag vill inte ge Margitta Edgren huvudansvaret för det. Men ni är antagligen ganska starkt uppknutna till moderat utbildningspolitik och utbildningsfilosofi. Ytterligare en gång om friskolorna och schablonen: Det gäller att tillskjuta resurser på lika villkor. Det framgår alldeles klart och tydligt av Friskoleutredningen att det inte är fråga om att skära ned och försämra för de friskolor som uppfyller förpliktelserna. Men det finns anledning att syna friskolorna närmare i sömmen, för de är av litet olika karaktär. Kvalitetsskillnaderna är påtagliga. Vid den senaste utvärderingen visade sig 40 % av lärarna vara obehöriga. Det strider väl ändå mot de krav på kvalitet som Folkpartiet, Moderaterna och kds - ibland i alla fall - pläderar för. När det gäller Malmö vill jag slutligen säga att sätter man startpunkten vid att kommunstyrelsen, moderater och socialdemokrater, skriver brev till regeringen är det naturligtvis ett oerhört kort perspektiv. Men jag vill än en gång understryka att denna diskussion har pågått mycket länge. Den startade mer konkret, kan man säga, i Storstadsutredningen, där det visade sig finnas ett påtagligt behov av att i högre grad satsa på högre utbildning också i storstadsområdena, även om det fanns högskolor där tidigare, bl.a. i Stockholm. Det är märkligt att man inte skall kunna ha samma syn när vi nu diskuterar den här frågan. Sedan vill jag bara nämna för Margitta Edgren att det kommer att ske satsningar också i Kristianstad, och att Helsingborg nyligen har fått besked om en ny multimedielinje.

Detta var vi överens om. De förslag som vi i enighet lade fram och drev igenom - ibland men inte alltid mot socialdemokraternas vilja - är, menar jag, fortfarande mycket bra och mycket relevanta.

Därför menar jag att det som nu skall inrättas måste vara av en annan karaktär, något nytt, något annorlunda som bara kommer att finnas i Malmö och som därigenom kan stärka Malmö som ort vid studenternas val.
Fru talman! Det är utomordentligt bra att litet oftare understryka vad vi faktiskt är överens om, och det tycker jag att Margitta Edgren lyckades med i sin senaste replik. Det är viktigt att vi i allt väsentligt är överens om att den stora utbildningssatsning som har gjorts under 90-talet är riktig. Det är den överpolitisering som i första hand Moderaterna har gjort sig skyldiga till när det gäller att välja vissa institutionella former som riksdagen inte har någon demokratisk insyn i som vi har reagerat mot. När det sedan gäller hur man skall fördela resurserna har Lunds universitet i flera sammanhang åberopat att man inte kan göra särskilt mycket mer i Lund, och det känner Margitta Edgren väl till. Alltså handlar det här om satsningar i Malmö och Helsingborg. Det sker sådana satsningar i Helsingborg. Det finns inte något sådant motsatsförhållande mellan de här högskoleorterna som ni nu försöker måla upp, utan det går att samverka. Det är riktigt att de inte skall konkurrera - det finns ingen anledning för Lund och Malmö att konkurrera, utan man skapar en egen profil i Malmö, gärna med teknisk inriktning, miljöinriktning, som man har pekat på i skrivelsen och i andra sammanhang. Men vi skall också konstatera att det finns en ganska bra stomme att bygga på. Det finns en lärarhögskola, det finns konst-, teateroch musikverksamheter - en konstverksamhet som skall byggas upp. Det har vi varit överens om. Det är en bra början, och det finns möjlighet att göra någonting konstruktivt i det här området, under förutsättning att man bortser från snäv partitaktik, som Moderaterna inte gärna vill. Var Folkpartiet står i den här frågan vet jag inte riktigt.
Fru talman! Livslångt lärande är en förutsättning för arbete, trygghet och utveckling, och vi vill sätta de studerande i centrum, sade Bengt Silfverstrand. Men ryckighet skapar ingen trygghet, Bengt Silfverstrand. Och det gör inte heller utfästelser som man inte lever upp till, t.ex. när det gäller jämställdhetspolitiken. Barntillägget i svux och svuxa är en väldigt liten besparing ur statens synvinkel, men den får oerhörda konsekvenser för dem som drabbas av den indragningen. Detta är en del av socialdemokraterna, och ganska högt uppsatta sådana, medvetna om. Mona Sahlin tillsatte någon liten grupp som skulle se över om man kunde få en ändring till stånd. Marita Ulvskog uttryckte förskräckelse när hon hörde vilket resultat den här besparingen hade fått under hösten. Berit Andnor har stått här i kammaren och sagt att det är ett misstag. Nu vill jag gärna veta: Kan vi vänta oss en förändring? Kommer man att återinföra barntillägget för att kvinnor som har barn och som har stort behov av vidareutbildning skall få möjlighet att få den? När det gäller friskolorna citerade Bengt Silfverstrand med vällust Kjell-Olof Feldt när han uttryckte oro för den segregering som blir en följd av att betalningsvilliga föräldrar väljer skola åt sina barn eller av att lärare väljer ut vissa elever som de vill jobba med. Den rädslan delar jag med Kjell-Olof Feldt. Det är just därför vi behöver andra regler för friskolorna, så att alla barn, även de som inte har betalningsvilliga föräldrar eller tillhör en grupp som lärare vill ha, skall kunna välja skola.
Fru talman! Rättssäkerheten är viktig på alla områden. Inte minst viktigt är det att studenter kan komma in på olika utbildningsorter i Sverige när de har samma förutsättningar och att inte snävt formella meriter skall vara avgörande. Där har vissa högskolor missbrukat den nya friheten. Sedan skall jag gärna svara Inger Davidson klart och tydligt när det gäller de försämringar som har skett. Bakgrunden är ju att vi hade en regering i vilken Inger Davidsons parti ingick och som lyckades rasera statsfinanserna så till den milda grad att vi nu har varit tvungna att gå igenom ett stålbad och genomföra försämringar som tyvärr måste drabba alla. Men kds motsätter sig flera av de förändringar som gäller beskattning av de bättre ställda i samhället. Det är återigen en dubbelmoral, som kds har utvecklat till mästerskap under den tid partiet har tillhört Sveriges riksdag. Situationen för många vuxenstuderande är allvarlig, och här kommer mitt klara och raka besked: Jag har själv i många sammanhang när jag har besökt exempelvis komvux fått uppleva att den beskrivning som Inger Davidson gav i mångt och mycket är riktig. Därför måste vi göra något för att förbättra de elevernas situation. Vi har en studiestödsutredning som är väl medveten om den här problematiken och som kommer att lägga fram sina förslag på det här området någon gång i mars-april 1996.
Fru talman! Jag misstänkte nog att jag skulle få standardsvaret, nämligen den förra regeringens raserande av välfärden. Det är det svar man alltid får när man försöker förändra något av det som socialdemokraterna föreslår. Det lät litet annorlunda när vi under den förra regeringens tid föreslog besparingar och genomförde dem. Då sade socialdemokraterna nej till allting - då behövdes det inga besparingar; då var det bara illvilja från den borgerliga regeringen som gjorde att den ville spara. Studiestödsutredningen är nog bra, och det är bra att den är medveten om de här problemen, men jag tror knappast att de som redan har fått sluta sin utbildning eller som kommer att få sluta under vårterminen nöjer sig med det beskedet. Det har bl.a. förekommit någonting som har kallats svuxaupproret av mammor som har försökt att få en snabb ändring till stånd. De nöjer sig inte med att det finns en utredning som så småningom kommer att reda ut det här. Sedan fick jag inget vidare svar när det gällde min tolkning av Kjell-Olof Feldts oro. Jag tycker nämligen att vi tolkar honom helt olika, och jag vill gärna ha en kommentar till det.
Fru talman! Standardsvar är bra om de anknyter till den verklighet som faktiskt rådde och råder. Det är inte nog med att kds bidrog till raserandet av statsfinanserna som i mycket stor utsträckning berodde på att omvärlden inte hade något förtroende för den regering som Inger Davidson tillhörde. Dessutom spädde man på med ett ofinansierat vårdnadsbidrag som ytterligare urholkade statsfinanserna. Man måste faktiskt kunna se människor i ögonen även om man vet att de har bekymmer. Man bör inte negligera ett utredningsarbete på det sätt som Inger Davidson gör. Det finns inga ekonomiska förutsättningar att återställa på alla dessa områden där människor med all rätt kan känna sig besvikna därför att de har fått försämringar. Det är mycket märkligt att kds i andra sammanhang kritiserar s.k. återställare, men på en punkt där man tror att man kan inhämta kortsiktiga politiska poänger skall det omedelbart återställas. Det är mycket motsägelsefullt. Vi uppfattar det som en skiktning och segregering att flera friskolor bevisligen bara tar emot vissa elever. Det är en segregering att de har sämre lärarkapacitet och lärarbehörighet, och det är en segregering att ta ut avgifter. Detta är alltså realiteter. Jag har upplevt exempel bl.a. i min egen valkrets där man har dragit ned på verksamhet i den kommunala grannskapsskolan och ökat elevantalet bara för att få råd att ställa upp med en helt ny privat skola som kan hålla halva elevantalet och på så sätt upprätthålla en bättre kvalitet. Vad är detta, Inger Davidson, om inte segregering och uppdelning av människor efter plånboken?

Fru talman! Med tanke på denna långa dags färd mot natt och med tanke på att många kloka ord redan har sagts om vikten av kunskap och kompetens tänker jag utelämna stora delar av mitt anförande och fatta mig ganska kort. Men det finns naturligtvis en risk för att jag startar en regionalpolitisk debatt om var högskoleutbyggnad skall ske. Trots detta kommer jag att uppehålla mig vid Stockholmsregionen och Södertörn. Följande kan få utgöra en kort bakgrund till varför det behövs fler högskoleplatser i Stockholmsområdet. Andelen högskoleutbildade i arbetskraften i Stockholmsområdet är 50 % högre än riksgenomsnittet. Vidare är antalet sökande till universitet och högskolor i Stockholms län mycket stort, men andelen högskolenybörjare är lägre än riksgenomsnittet. Dessutom minskar antalet ungdomar under 1990-talet inte lika mycket i Stockholmsregionen som i resten av landet. Till detta kommer också en större andel invandrare som efterfrågar högre utbildning. När det gäller andelen av varje ungdomsgrupp som genomgår högre utbildning har Sverige halkat efter vid internationella jämförelser. Om det till utbildning i universitet och högskolor läggs annan eftergymnasial utbildning är det i Sverige ca 30 % som påbörjar någon form av eftergymnasial utbildning. I länder som USA och Canada når man 50-60 %. I flera Södertörnskommuner - kommuner i södra delen av Stockholms län - är det endast 20-22 % som går vidare från gymnasiet till någon form av högre utbildning, dvs. ca 10 % under riksgenomsnittet. Frans-Henrik Schartau, VD för Handelskammaren, skrev för två år sedan i Svenska Dagbladet under rubriken Södertörn - självklart val: "På Södertörn är problemet särskilt allvarligt. Där är andelen ungdomar som söker sig vidare till högre utbildning lika låg som i många glesbygdsregioner i Sverige." Hur rätt hade han inte då och hur rätt har han inte i dag? Det är naturligtvis många faktorer som spelar in varför en student väljer att studera vidare. Jag tänker inte här gå djupare in på detta, utan jag konstaterar att det är långsiktiga insatser som behövs. Men man skall vara medveten om att frukterna av dessa insatser inte kan skördas på många år. Jag tänker bara kort beröra tre faktorer. Medvetna tidiga insatser redan på grundskolenivå för att motivera och uppmuntra till högre studier kombinerat med ett samhällsklimat där det lönar sig att satsa på högre utbildning kanske är grunden för att man söker vidare. Vidare skall nog inte närheten och atmosfären av en högskola förringas för att en student skall ta steget fullt ut och påbörja högre studier. Redan i slutet av 80-talet visade en utredning begärd av regeringen att huvuddelen av högskoleplatserna på Södertörn skulle förläggas till Haninge. Beslutet blev universitetsutbildning på Södertörn med koncentration till Haninge men utan att riksdagen tog ställning till omfattningen. Ett antal Södertörnskommuner har i dag högskoleutbildning i varierande omfattning. Fru talman!

Dessa tre campus skulle utgöra ett nätverksuniversitet, ett morgondagens - 2000-talets - universitet med ett stort utnyttjande av informationsteknik, IT. I våras ändrades allt detta genom ett riksdagsbeslut, och i princip alla utbildningsplatser gick till Huddinge. Socialdemokraterna var tillbaka till storskaliga lösningar i form av stora mastodontkomplex i stället för att ta till vara dagens utveckling och bygga morgondagens universitet för 2000-talet, ett nätverksuniversitet. Då blev det i stället ett universitetsbyggande som hör hemma på 1600-talet. För Haninges del blev det bara den berömda tummen, om ens det, kvar i form av den tillsatta organisationskommittén. Jag citerar: "Särskilt bör beaktas att viss utbildning skall förläggas till Haninge." Såvitt jag har förstått förs det diskussioner mellan I den s.k. tillväxtpropositionen som vi i dag diskuterar finns det inte ett ord om utbyggnaden av den högre utbildningen i Stockholmsregionen, än mindre om Haninge. Det som omnämns är bl.a. Bergslagen, I motionerna Fi20 och Fi26 tas behovet av högre utbildning i Stockholmsregionen, Södertörn och Haninge upp. Utbildningsutskottet anser i sitt yttrande till finansutskottet att "riksdagen bör ta ställning till utbyggnaden av universitet och högskolor utifrån ett samlat förslag från regeringen". Detta är också förslaget i finansutskottets betänkande. Därmed avstyrker man dessa motioner. Vad innebär detta för Stockholmsregionen och möjligheterna att få fler högskoleplatser? Ja, fru talman, varför antogs inte ett mer samlat förslag för Stockholmsregionen i våras, eller var det det samlade förslaget för Stockholmsregionen som riksdagen antog i våras? Och efter att ha lyssnat till finansminister Göran Persson tidigare i dag är det tydligen så, dvs. att Stockholmsregionen blir utan tillskott av högskoleplatser. Detta är ännu ett exempel på ett Stockholmsfientligt förslag från regeringen. Fru talman! Varför, om nu diskussionen med Haninge är seriös, finns inte Stockholmsregionen och Haninge med i finansutskottets betänkande 1 En politik för arbete, trygghet och utveckling? Behandlingen av motionerna är tråkig, inte för mig som motionär men för studenterna i Stockholmsregionen i allmänhet och i Södertörn och Haninge i synnerhet. Men kanske skall skrivningen "att riksdagen bör ta ställning till utbyggnad av universitet och högskolor utifrån ett samlat förslag från regeringen" ses som hoppfullt.

Fru talman! I propositionen En politik för arbete, trygghet och utveckling anger regeringen att man skall återkomma med förslag till utbyggnad av den eftergymnasiala utbildningen med särskild inriktning på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, bl.a. i Bergslagen. I propositionen namnges vissa högskolor men inte Karlstad högskola. Det är förvånande eftersom högskolan i Karlstad på ett förtjänstfullt sätt kan bidra till den regionala näringslivsutvecklingen, stötta mindre och medelstora företag och bidra till den allmänna kompetensutvecklingen i upptagningsområdet. På det ekonomisk-samhällsvetenskapliga området har under flera år utvecklats utbildningsprogram och kurser för att försöka stötta de små och medelstora företagen samt främja nyföretagande entreprenörskap och nyskapande. Högskolan i Karlstad ingår i den grupp av högskolor som omger Bergslagsområdet. Man har där sedan tidigare god erfarenhet av samarbete för utvecklingen av Bergslagen. Detta samarbete organiserades i slutet av 80-talet och i början av 90 Högskolan i Karlstad arbetar efter ett långsiktigt utvecklingsprogram, där det övergripande målet är att år 2000 ha en funktion som motiverar benämningen Universitetet i Karlstad. Det innebär bl.a. att kvalitetsfrågorna sätts i centrum. Fru talman! När regeringen senare återkommer med förslag om utbyggnad av den högre utbildningen måste Karlstad högskola finnas med i förslaget samt också i riksdagens beslut.

Fru talman! I direktivet till samtliga kommittéer och särskilda utredare, att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser står: "De förslag som läggs fram av kommittéer och särskilda utredare skall alltid föregås av en analys och innehålla en redovisning av hur förslagen kan förväntas påverka, direkt eller indirekt, kvinnors respektive mäns villkor och därmed förutsättningarna för jämställdhet mellan könen. Det gäller bl a förslag som rör den ekonomiska politiken, sysselsättningen, förhållandena inom arbetslivet, den sociala välfärden inklusive hälso och sjukvårdsområdet och utbildningen. De brister i jämställdhet mellan kvinnor och män som kan finnas på det aktuella området skall också redovisas, liksom en bedömning av hur eventuella hinder kan undanröjas." Vänsterpartiet har med anledning av tillväxtpropositionen motionerat, Fi49, om ett tillkännagivande vad gäller jämställdhetsdirektivet, eftersom samtliga områden som diskuteras i propositionen Arbete, trygghet och utveckling omfattas av jämställdhetsdirektivet. Jämställdhetsdirektivet är ett av de viktigaste som givits utredningar och kommittéer. Följs det i varenda utredning och kommitté har jämställdheten kommit en bra bit på vägen. Varje sittande och kommande utredning och kommitté bör därför få jämställdhetsdirektivet som ett tilläggsdirektiv. Vi anser också att jämställdhetsdirektivet bör utsträckas att gälla alla propositioner som lämnas. Men det tycker inte finansutskottet. I stället raljerar utskottet över svårigheterna att föra könsbaserad statistik vad gäller dubbelbeskattningsavtalet med Malta. En sådan redovisning skulle knappast ge detta avtal en mer allsidig belysning, än mindre bidra till att jämställdhetsarbetet förs framåt, säger utskottet. Denna skrivning i betänkandet kommer att gå till historien av många skäl, men kanske främst för att den visar på den okunskap som finns i ämnet. Det kanske inte finns något jämställdhetsperspektiv på dubbelbeskattningsavtal, vare sig det kommer från Malta eller något annat land. Men det kan inte finansutskottet veta, eftersom utskottet inte gjort någon sådan prövning. Och jag vill återigen citera direktivet: "Om kommittén eller utredaren bedömer att en analys och en redovisning ur jämställdhetsperspektiv inte kan göras på ett meningsfullt sätt till följd av bl.a. utredningsuppdragets eller ämnets karaktär, skall detta anges och särskilt motiveras." Detta gjorde Arbetstidskommittén i delbetänkandet om införlivandet av EU:s arbetstidsdirektiv. Därigenom har Arbetstidskommittén visat att man är medveten om att jämställdhetspolitiken är ett viktigt övergripande mål. Därmed har man också varit med om att föra jämställdhetsarbetet framåt. Fru talman! Direktivet innehåller en enda mening som visar att man är medveten om jämställdhetsmålet och att man anser att jämställdhet mellan kvinnor och män är viktigt och skall tas på allvar. Finansutskottet skriver också att det i den aktuella tillväxtpropositionen finns flera utförliga redovisningar av exempelvis fördelningen av kvinnor och män på arbetsmarknaden. Jag har därför gått igenom de avsnitt som behandlar arbetsmarknaden och funnit endast ett diagram, diagram 3.1. Det är uppdelat efter kön och visar sysselsättningsgraden för kvinnor respektive män under åren 1970-1994. Där går att utläsa att kvinnors sysselsättningsgrad sjunker mer än männens - en uppgift som borde lett till en problematisering och analys. I avsnittet om den samlade arbetsmarknadspolitiken redovisas sittande och kommande utredningar. Jag hoppas att regeringen kommer att se till att dessa utredningar följer jämställdhetsdirektivet. Om de inte gör det, fullföljer de inte sitt uppdrag. Fru talman! Jag har försökt att förhålla mig strikt och inte ge några partipolitiska slängar för att möjliggöra för världens mest jämställda riksdag att rösta för motion Fi49, som jag härmed yrkar bifall till. Motionen handlar endast om tillkännagivande av könsbaserad statistik, att vi skall följa det jämställdhetsdirektiv som getts till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser och att direktivet skall utvidgas till att även gälla kommande propositioner. Fru talman! Jag vill passa på att önska presidiet, riksdagskollegerna och all personal en god jul och ett gott nytt år. Detta är för mig den sista debatten före jul. Det är också den sista riksdagsdebatten som riksdagsstenograf Christina Nyman skriver ned. Hon kommer att vara tjänstledig för att pröva annat arbete. Jag vill å mina och Vänsterpartiets vägnar tacka Christina Nyman för alla fina protokoll, trots alla hummanden och stakanden från oss ledamöter. Vi önskar Christina lycka till!

Herr talman! Företagens kapitalförsörjning och riskkapitalförsörjning är en fråga som ofta diskuteras och som har diskuterats en hel del även tidigare i dag i denna kammare. Tyvärr har emellertid förslagen lyst med sin frånvaro under den socialdemokratiska regeringen. Nu lägger den fram ett temporärt förslag som vi skall behandla. Jag vill först göra det allmänna uttalandet att förutsättningar för tillväxt i mindre och snabbväxande företag är beroende av ett skattesystem som präglas av låga skattesatser och en enhetlig och neutral behandling av olika inkomster. Mot den bakgrunden är det särskilt olyckligt att socialdemokraterna avskaffade den av den borgerliga införda enkelbeskattningen av företagen och dess ägare. Jag tror att om enkelbeskattningen hade fått finnas kvar hade den medfört att vi hade fått en fungerande kapitalmarknad. Det hade vuxit fram en miljö där det blivit naturligt för privatpersoner och företag att på ett frimodigare sätt och med högre riskbenägenhet placera kapital i nya projekt. De förslag regeringen nu har lagt fram och som utskottsmajoriteten ställer sig bakom är alltför begränsade både vad gäller belopp och tid. Det sägs att det är ett temporärt förslag och att det därför är begränsat. Denna uppläggning visar emellertid att regeringen ingenting har lärt av betydelsen av långsiktiga spelregler för näringslivet. I regel tar det längre tid än två år innan en investering av det slag vi nu talar om ger avkastning. Under den tiden kommer det att finnas ett återkommande behov av nytt kapital. I vårt förslag har vi därför yrkat på både högre belopp och längre tid. Det är avgörande förbättringar som i kombination med enkelbeskattning hade varit en bättre lösning för en fungerande kapitalmarknad för företagen. Vidare återkommer regeringen nu med förslag om återinförd kvittningsrätt för nystartade företag. Det är naturligtvis bra att det införs även om förslaget inte heller i denna del är tillräckligt. Riksdagen har redan en gång infört kvittningsrätt. Då tyckte socialdemokraterna inte om förslaget. När man sedan flyttade in i Rosenbad avskaffade man det direkt. Nu föreslår samma socialdemokrater ånyo kvittningsrätt. Det är inte konstigt att det inte går att spåra konsekvens och riktning i den socialdemokratiska politiken. Det hade varit logiskt att låta det tidigare systemet gälla även under 1995 och framåt. Det är beklagligt att regeringen i detta fall väljer en försiktig och passiv form. Vi vill gå längre och menar att det räcker med begränsningar som följer av att det skall vara nystartad aktiv näringsverksamhet och att reglerna skall gälla under de första fem åren. Skall vi verkligen få människor att satsa i företagande måste vi vara på det klara med att de stora satsningarna ofta ligger i initialskedet. Det förstår ej socialdemokraterna. När det gäller fåmansbolagsreglerna bör en reformering ha som utgångspunkt att enbart den inkomst som är att beteckna som arbete bör beskattas som arbetsinkomst. Övriga inkomster för fåmansföretagsdelägare bör i sin helhet betraktas som kapitalinkomst. Vi anser därför att regeringen bör återkomma med ett förslag till riksdagen i enlighet med detta. Avslutningsvis vill jag nämna något om att Socialdemokraterna underkänt förslaget från sin egen regering vad gäller reducerad avdragsrätt för måltidsutgifter i samband med representation. Regeringen har i samband med en begränsning av avdragsrätten föreslagit vissa förenklingar. Avdragsbeloppet knyts till basbeloppet, och några begränsningar i övrigt görs ej. Utskottsmajoriteten har emellertid valt en annan lösning och anger ett fast belopp, 180 kronor per person. Det leder till krångel varje gång som nödvändiga förändringar måste ske på grund av kostnadsökningar. Vi anser att man i denna del därför borde ha följt regeringens förslag. Fru talman! Med hänsyn till den begränsade tid som får anses stå till kammarens förfogande i kväll nöjer jag mig med detta kanske alltför förkortade inlägg. Det hade onekligen varit intressant att få möjlighet att under mindre tidspress få lägga ut texten i de viktiga frågorna om företagens riskkapitalförsörjning. Jag står bakom samtliga moderata reservationer men yrkar bifall endast till reservation nr 1.

Fru talman! En kraftig expansion i näringslivet är nödvändig för att arbetslösheten skall minska. För detta krävs betydande nyetableringar och att befintliga företag växer. Miljön för företagande, för nyetableringar och för företagstillväxt måste vara gynnsam, mera gynnsam än den är i dag. Nystartade företag som vill växa utgör det långsiktiga tillväxtkapitalet för Sverige. Tyvärr ser verkligheten dyster ut i dag. Nyföretagarbarometern från Jobs and Society mäter det aktuella läget för nyföretagande i landet. Nyföretagarbarometern visar att antalet nyregistrerade företag fortsätter att minska jämfört med samma period föregående år. Minskningen beräknas bli hela 15 % för 1995. Detta är en alarmerande utveckling. Ett vanligt klagomål från småföretagare är att de tvingas kämpa med mycket krångel och byråkrati som hämmar deras verksamhet. Ett av de regelsystem som är mest komplicerat och vars verkningar det är svårast att förutse är de särskilda skattereglerna för s.k. fåmansföretag. De har, som de flesta regler, tillkommit i ett gott syfte: att undvika att den lägre beskattningen av kapital skall kunna utnyttjas av enskilda ägare för att uppnå skattefördelar. Det är naturligtvis angeläget. Men även regler med goda syften kan ha negativa effekter på företagande och jobb. Reglerna har nu några år på nacken. Vi anser att det är dags att göra en principiell översyn av hela regelverket. Huvudmålet skall vara att förenkla hela fåmansföretagslagstiftningen liksom att sänka den faktiska skattebelastningen för dessa företag. Vid en sådan översyn bör bl.a. beräkningen av vad som är kapitalinkomst göras mera generös. De föreslagna reglerna för att undvika ett kringgående av 3:12 reglerna måste ges en utformning som är enklare än den i regeringens proposition. Reglerna för fåmansföretag skall så långt som möjligt vara desamma som för andra företag. Det är de inte i dag. Fåmansföretagsreglerna diskriminerar i dag ägare till mindre företag. Kapitalavkastning över en viss nivå beskattas som lön med högre skatt som följd. Summan av bolagsskatt och ägarens kapitalinkomstskatt är t.ex. 2,5 gånger högre i Sverige än i En längre gående översyn av reglerna bör ske snarast möjligt. Det övergripande syftet med en sådan översyn skall alltså vara att undanröja den diskriminering som reglerna i många fall innebär för fåmansföretagen. Vi har tidigare föreslagit att riskkapitalavdrag införs och välkomnar att så nu sker, men det borde inte finnas en tidsbegränsning på två år. Dessutom bör avdraget också gälla för aktier som handlas på nya marknadsplatser för innovatörskapital. Riskkapitalförsörjningen till nya innovationsföretag har varit ett problem under en lång tid. Sedan förra året finns nu en marknadsplats för placeringar och handel i sådana företag, Innovationsmarknaden. Att åstadkomma sådana marknadsplatser är ett viktigt sätt att underlätta mötet mellan riskvilliga sparare och innovationsföretag, vilka befinner sig i ett tidigt stadium i sin utveckling. Vi menar att systemet med riskkapitalavdrag också bör omfatta aktier som handlas på marknadsplatser av detta slag. Vi befarar att regeringens förslag riskerar att strypa denna framväxande marknadsplats för mötet mellan riskvilliga sparare och innovationsföretag. Vi vill också ge uppskov med bolagsskatten för nystartade företag så länge pengarna inte tas ut. Nya snabbt växande företag avstår ofta från utdelningar och styrelsearvoden för att kunna satsa allt på snabb tillväxt. Likväl bromsas tillväxten ibland av stora skatteinbetalningar. Vi menar därför att man i sådana fall bör kunna ge uppskov med bolagsskatten så länge inte utdelningar sker. Det skulle underlätta situationen för denna typ av företag - vi måste få många sådana företag under de kommande åren. I detta betänkande behandlas också regeringens förslag att kostnader för vin och sprit skall få ingå i avdragsramen för representation. Det är ytterst förvånande att detta kommer som ett resultat av överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet i akt och mening att skapa riskkapital till företagare. Sociala och medicinska skäl talar emot att på skattebetalarnas bekostnad svara för företagens alkoholrepresentation. Behovet av ett alkoholfritt arbetsliv har vuxit sedan avdragsrätten för vin och sprit slopades 1981. En införd avdragsrätt för vin och sprit ger helt fel signaler till företagen. Lagen bör i stället så strikt som möjligt inskärpa att alkohol och arbetsliv inte hör ihop. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla reservationer i detta betänkande som jag undertecknat, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna nr 2 och 11.

Fru talman! Det betänkande som vi nu har att behandla innehåller förslag om skattereduktion samt om underhållsavdrag och representationsavdrag - en något underlig blandning, kan det tyckas. När jag kom in i riksdagen trodde jag att förslag som läggs fram här är väl förberedda och utarbetade och även avstämda mot den politik som regeringen och det statsbärande partiet står för. Efter propositionen om RAS t.ex. vet jag bättre. Jag anser att föreliggande proposition är ett bra exempel på vad som kan karakteriseras som politisk intellektuell ohederlighet. Man säger sig vilja lösa ett problem, men man analyserar inte problemet utan tar till ett förslag för att tillfälligt få tyst på en viss högeropinion. Förslaget från Näringsdepartementet visar litet grand, skulle jag vilja säga, på departementets totala härdsmälta. Det är kanske en händelse som ser ut som en tanke att näringsministern nu väljer att i stället bli rikspolischef. När det gäller propositionens innehåll avseende riskkapitalavdraget gör vi i Vänsterpartiet ungefär samma bedömning som regeringen, nämligen att det finns ett behov av riskvilligt kapital till de små och medelstora företagen, även om rapporter visar att det finns gott om kapital inom den ordinarie kreditmarknaden. Speciellt inom de s.k. framtidsbranscherna är kapitalanskaffningsproblemen i och för sig ganska stora. Dessa företag kan t.ex. befinna sig inom miljötekniksektorn eller inom sektorer som satsar på den nya tekniken och därför har stora investeringsbehov. Det är vår uppfattning att alla förslag till lösningar på det aktuella problemet måste ha ett företagarperspektiv. Regeringen har ett extremt placerarperspektiv. Om man har ett företagarperspektiv ser man till effekterna i företagen och anpassar förslagen på så sätt att företagens behov sätts i centrum. Ett placerarperspektiv utgår från placerarens behov och önskemål om gynnsam beskattning och andra subventioner. Det grundläggande problemet är att regeringen över huvud taget inte definierar begreppet riskkapital i propositionen. Jag har inte heller sett att man gör det någon annanstans. Det föreliggande förslaget innebär att man inför en ny skattesubvention för de personer som kan avstå 100 000 kr. De belönas med en direkt skattesubvention på 30 000 kr. Man kan diskutera om Socialdemokraterna själva egentligen tror på det här förslaget. Den här möjligheten avsätts bara i två år, och vad skall hända sedan? Är det en försöksballong, eller är det en eftergift åt Centerpartiet? Eftersom det med detta förslag är tillåtet för fåmansdelägare och anhöriga att satsa pengar i det egna bolaget, innebär det att det t.o.m. blir lönsamt att låna upp beloppet och sätta in det i bolaget. Reglerna innebär ju i dag att man kan erhålla utdelning från bolaget på upp till statslåneränta plus 5 %. Det är en högre utdelning än den låneränta man skulle få om man lånade upp de här pengarna. Enligt förslaget skall pengarna investeras eller förbrukas i bolaget. Detta är alltså inte knutet till en investering, utan det är pengar som kan användas till att eventuellt göra en amortering. På så sätt öppnar ju regeringen för en ren spekulationsekonomi inom denna sektor. Hur man kan betrakta ett sådant kapital som riskkapital är helt obegripligt för oss. Exemplet illustrerar hur illa det kan gå om man inte definierar de begrepp man använder sig av. Riskkapital är, enligt Vänsterpartiet, sådant kapital som behövs för tillväxtföretag som ännu inte nått tillräckligt hög avkastningsgrad, men som har tillväxtpotential. Det kan också vara kapital som behövs i ett företag med relativt god lönsamhet, men som har tillfälliga likviditetsproblem. Det finns säkert ytterligare fall där kapital kan karakteriseras som riskkapital, men med dessa exempel vill vi bara visa vart vi drar och att det finns en skillnad mellan vår syn och regeringens syn på begreppet riskkapital. Socialdemokraterna har tydligen fallit för den borgerliga myten att företagens tillgångar på riskvilligt kapital förutsätter kraftiga skattesubventioner för placerare. Vänsterpartiet har ett företagarperspektiv och vill lyfta fram näringslivets ansvar för utvecklingen av det svenska näringslivet, inte minst de små och medelstora företagen. Våra förslag har debatterats här förut, och det finns ingen anledning att ta upp dem ytterligare nu. Vi menar att vårt system i högre grad skulle svara mot de önskemål som framförts från näringslivshåll om mindre bidrag till näringslivet. Med vårt system hamnar näringslivets pengar inom den egna sektorn, men de fördelas mera solidariskt och gynnar på så sätt tillväxten inom näringslivet. Bör inte regeringen ta lärdom av resultatet av den stora skattereformen och ge skattesubventioner åt dem som behöver det, i stället för att fortsätta att gynna de redan välbeställda? Frågan om underskottsavdragen har bollats hit och dit. Just nu vet jag var Socialdemokraterna står, men hur blir det om två år? Tar man bort underskottsavdragen då? Inom socialdemokratin vacklar man från den ena uppfattningen till den andra i denna fråga. Det skulle vara intressant att få reda på hur länge Socialdemokraterna tänker stå kvar vid den nuvarande uppfattningen. Förändringens vindar blåser ju väldigt snabbt när det gäller underskottsavdragen. När det gäller representationen med alkohol, instämmer jag helt i Isa Halvarssons synpunkter. Detta är att ge fel signaler. Visserligen har man dragit ned på beloppet ganska ordentligt, till 180 kr, för representation, men jag tycker ändå att det ger fel signaler när man accepterar att alkohol skall ingå i representationen. Jag trodde att vi hade kommit längre i den alkoholpolitiska debatten än att det skulle läggas fram ett sådant här förslag. Det är litet oroande. Slutligen vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 3. Jag instämmer också i reservation 11, som

Fru talman! För att möta ett ökat nyföretagande måste tillgången på riskkapital öka. Speciellt måste de onoterade, mindre och nya företagens finansieringsbehov säkras. Dessa mindre företags fortlevnad och expansion är ytterst betydelsefulla för svensk ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Att kapitaltillförseln till dessa företag ökar är alltså av största vikt. I propositionen framgår att syftet är att "stimulera de små och medelstora företagens försörjning av riskkapital". Ambitionen är bra. Man lägger dock till att de förslag man presenterar är tillfälliga åtgärder i avvaktan på mer långsiktiga lösningar. Generellt kan sägas att det för svenskt företagande är av yttersta vikt att de regler som påverkar företagens verksamhet och expansionsbeslut måste vara långsiktiga till sin karaktär och inte ändras gång efter annan, så att förutsättningarna blir helt andra. De regler som den föregående regeringen införde på företagarområdet syftade till att lägga grunden till ett bättre företagsklimat i Sverige. De återställare som den nya regeringen snabbt gjorde efter regeringsskiftet har skapat stor osäkerhet bland landets företagare. Det är därför av detta skäl nödvändigt att de nu föreslagna förändringarna sker permanent och med en så smidig övergång som möjligt. Svenska företagare måste kunna göra tillförlitliga bedömningar om framtiden vad avser regelverken. I annat fall kommer osäkerheten att få negativa konsekvenser för framtida investeringar och rekryteringar. Förslaget om skattereduktion har begränsats till att gälla under åren 1996 och 1997. Kristdemokraterna motsätter sig denna begränsning och föreslår ett permanent riskkapitalavdrag. Kristdemokraterna öka företagens möjligheter att få riskkapital jämfört med regeringens förslag. Kristdemokraterna föreslår att beloppsgränsen sätts till den nivå som föreslogs i promemorian, nämligen 300 000 Fru talman! Kristdemokraterna välkomnar regeringens förslag att återinföra möjligheten att kvitta underskott i aktiv näringsverksamhet mot inkomst av tjänst under de fem första åren. Möjligheterna att i liten skala och med små risker vid sidan om ordinarie arbete kunna starta en verksamhet är betydelsefulla för svenskt nyföretagande. Regeringen avskaffade denna möjlighet vid sitt tillträde hösten 1994 med verkan fr.o.m. 1995. Kvittningsrätten skall nu införas och omfatta verksamheter som startats tidigast den 1 januari 1996. De företag - det är många - som har påbörjat sin verksamhet under 1995 omfattas därmed inte av någon möjlighet att kvitta underskott mot förvärvsinkomst. Kristdemokraterna finner att detta är mycket uppseendeväckande och ett hårt slag för alla de nya verksamheter som startat detta år. Förslaget innebär ju, trots nya regler, att deras eventuella förluster 1996 inte får kvittas, medan ett företag som startat under januari 1996 och framåt får denna möjlighet. Kristdemokraterna menar att kvittningsrätten måste gälla för verksamheter som startat även under 1995. Regeringens retorik om vikten av kapitalförsörjning och nyföretagande kommer ofta i konflikt med den praktiska tillämpningen. Utskottsmajoriteten bemöter Kristdemokraternas krav på att kvittningsrätten även skall gälla dem som startar verksamhet under 1995 med att det "inte finns anledning att ge reglerna tillbakaverkande kraft". Detta är en mycket svag argumentation. Man kan fråga sig om regeringen har gjort ett misstag beträffande det glapp på ett år som uppstår eller om man skall tolka det som ren illvilja mot dem som startar sin verksamhet under 1995. De som inte väntat på att regeringen skulle komma på att den kvittningsrätt som den borgerliga regeringen införde egentligen var bra straffas nu. Fru talman! Regeringen föreslår som en sista punkt i propositionen att avdragsramen för måltidsutgifter i samband med representation skall sänkas. Av förenklingsskäl föreslår regeringen och utskottsmajoriteten också att vin och sprit skall ingå i avdragsramen. Kristdemokraterna motsätter sig detta förslag å det starkaste. Regeringens motivering är mycket tunn i jämförelse med ambitionerna på det alkoholpolitiska området att minska konsumtionen av alkohol i Sverige med 25 % fram till år 2000. Detta mål har av regering och riksdag ansetts så centralt och så viktigt att man ställt sig bakom den handlingsplan ett antal berörda myndigheter utarbetat. Att man nu kan bortse från dessa ambitioner ter sig för kristdemokraterna inkonsekvent och mycket tragiskt. Lars U Granberg, som snart kommer att tala för utskottsmajoriteten, har här i kammaren sagt sig dela den målsättning om en minskning med 25 % av alkoholkonsumtionen och talat i mycket kraftfulla ordalag om att vi måste visa handlingskraft. Vad säger Kristdemokraterna har uppfattningen att staten inte bör subventionera alkholkonsumtion. Alkoholkonsumtion på arbetstid bör inte uppmuntras. Frånvaron av alkohol i arbetet bör i stället vara ett särskilt viktigt delmål inom alkoholbekämpningen. Reglerna om att inte inberäkna alkohol i avdragen för representation har lång tradition i Sverige och bör värnas. Både arbetsgivare och restaurangbranschen är vana vid nuvarande rutiner. Förenklingsskälen väger även i detta perspektiv lätt. Var tredje sjuksäng upptas i dag av människor med alkohol och tobaksskador. Regeringens förslag kan ytterligare komma att öka på denna belastning på sjukvården. Sjukvårdens resurser minskar, och kvaliteten på vården hotas. Att mot bakgrund av detta använda statsfinansiella resurser till att subventionera alkoholkonsumtion är inte rimligt. Sjukvården behöver inte ökad belastning och mer kostnader utan tvärtom ökade finansiella resurser. Målet att minska alkoholkonsumtionen måste stå fast, med hänsyn både till enskilda människors välbefinnande och finansiering av den övriga, icke alkoholrelaterade sjukvården. Det är mycket anmärkningsvärt att Centerpartiet har gjort upp med regeringen om subventionerad bjudsprit. Det innebär att Centerpartiet i framtiden inte med trovärdighet kan tala och verka för minskad alkoholkonsumtion, när man har genomdrivit beslutet om bjudsprit som stimulerar konsumtionen. Jag står bakom samtliga kristdemokratiska reservationer i betänkandet, men yrkar endast bifall till reservationerna 4, 7 och 11.

Fru talman! Företag och företagande är en livsviktig ingrediens i ett lands välstånd. Livskraftiga företag och visionära företagare är därför ett viktigt inslag i en långsiktig välfärdspolitik. Det är utifrån det som vi socialdemokrater ser näringspolitiken som en av våra största och viktigaste politiska uppgifter. Näringspolitiken är en spelplan där flera olika faktorer spelar in: konjunkturer, räntor, skatter och utgifter. Listan kan göras lång över vad som inverkar på det näringsklimat vi har i landet. I skatteutskottets betänkande nr 20 berör vi vissa för ett livskraftigt företagande i sig viktiga delar. en åtgärd just för att stärka små och medelstora företag och i och med det ge dem en expansionsmöjlighet. Vidare föreslås kvittningsrätt för underskott i aktiv näringsverksamhet - återigen en åtgärd för att utjämna problem under en kritisk period för nystartade företag. Avslutningsvis i betänkandet finns förslag till beskattning av ägare i fåmansföretag och till begränsad avdragsram för representation. Betänkandets huvudfråga är frågan om riskkapital för företagen. Att döma av alla reservationer finns det en bred uppslutning runt vikten av att nu kraftigt införskaffa riskvilligt kapital till de svenska företagen. På den punkten är vi överens, men sedan börjar åsikterna glida isär. Nu börjar faktiskt en julsaga att tonas upp, fru talman. Det hela börjar med något som liknar den engelska julsagan A Christmas Carol. Moderaterna, Folkpartiet och kds föreslår likt den elake Mr Scrooge utökade ramar för riskkapitalavdrag och uppluckring av beloppsgränser och andra restriktioner i kvittningsrätten. Avslutningsvis vill man också ge alla företag lägre skatter generellt sett. Det är samma givmildhet som under de tre år dessa partier styrde landet. Är det då enbart givmildhet, eller handlar det om ren elakhet i Mr Scrooge-anda? Frågan måste ställas. Hur kommer Moderaterna, kds och Folkpartiet att finansiera dessa förändringar? Är det måhända genom ytterligare neddragningar på utgiftssidan - transfereringar och socialförsäkringar - eller är det kommuner och landsting som skall spara ihop till era julklappar? Om så är fallet handlar min saga inte om några givmilda tomtar utan just om Mr Scrooge, fast i en svensk politisk tappning, förstås. Fru talman! Nu sitter säkert Carl Fredrik Graf, Michael Stjernström och Isa Halvarsson och tänker att de åtminstone var mer givmilda mot företagen än vad Socialdemokraterna någonsin kommer att bli. Det är förvisso rätt. De var, fru talman, mer givmilda med skatterna, men inte mot företagen. Under perioden 1991-1994 gick ca 45 000 företag i konkurs. Men företagsklimatet måste ju ändå ha varit givmilt. Om man i det doktoranden vid Stockholms universitet Roger Persson skriver i en debattartikel i Svensk Skattetidning i början av 1994 kan hitta något tecken på givmildhet får vi se: "Jag tycker däremot att själva lagstiftningsproceduren i Finansdepartementet bedrivits egendomligt. Kulmen på en väl aldrig tidigare skådad lagstiftningsiver har troligen nåtts under december månad 1993. Knappast någonsin förr, och förhoppningsvis heller aldrig mer, kommer ett lagstiftningsmaskineri att användas på det sätt som skett. Snart sagt varje formell möjlighet till användandet av den reguljära processen har utnyttjats för att ändra ursprungliga förslag, från förändringar tillkomna i skatteutskottet till särskilda regeringsskrivelser till riksdagen." Nu har ni fått en viss inblick i förra mandatperiodens borgerliga tomteverkstad. Jag går vidare, fru talman, till verkställande direktören för företaget Agoris AB och hans syn på den förda företagsskattepolitiken. På en debattsida från den 19 april 1994 skriver han att svenskt näringsliv behöver stabila spelregler grundade på sunt förnuft och ej på ideologier. Fru talman! Givmildhet eller inte, men visst gjorde de en hel del skattesänkningar. Men jag undrar om de missat att läsa näringslivets önskelista. I stället för att vara givmilda blev de elaka likt Mr Scrooge i den engelska julsagan A Christmas Carol. Finns det då inga snälla och givmilda partier i min julsaga? Jovisst gör det det, men dit hör inte Vänsterpartiet, fast man kan tro det. Vänsterpartiet, fru talman, iklär sig åter rollen som den som fördelar sina julklappar i form av förslag på det mest givmilda och iögonenfallande sätt. Rödklädda i tomtedräkt påminner vänsterpartisterna utått sett nu klarare än någonsin om kommunismens röda banér. Också deras julklappar till de svenska företagen går i den färgen. De föreslår värnskatt på vinster i företagen - en form av konfiskering av företagens vinster - och de har en syn på riskkapitalanskaffning som är något helt annat än den syn vi socialdemokrater har i frågan. Det var roligt att höra hur Vänsterpartiet beskriver ordet riskkapital, och inte minst deras syn på riskkapitalanskaffning. Nog för att Vänsterpartiet är givmilt även i ett läge där pengarna är begränsade, men att nu återigen lova något som staten inte har råd med får stå för Vänsterpartiet. Att Vänsterpartiet är emot allt som kallas spekulation är inget nytt. Men hur skall man kunna förse de små och medelstora förtagen med kapital? Det är kapital som de så väl behöver för att växa och i framtiden bli den dragkraft för sysselsättning som både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överens om. I stället för att konfiskera pengar genom värnskatt på vinster skall man låta pengar ur företagens vinster få fördelas den befintliga vägen och på så sätt bidra till investeringar och även till riskkapital i andra svenska företag. Det tycker vi socialdemokrater är bra. Men här har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet klart olika uppfattning. Fru talman! Återigen kommer Vänsterpartiet dragande med stora fina paket. Men tyvärr är de paketen utan något som helst hållbart innehåll för svenskt företagande och sysselsättning. Det är synd att man spelar på givmildhet men gör någonting annat. Fru talman! En julsaga utan sång är ingen riktig julsaga. Jag kommer dock inte att sjunga, men jag kommer avslutningsvis att citera den kända julvisan Hej tomtegubbar! : "Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara". I betänkandets sångkör hörs den ljuva julsången i olika stämmor. Moderaterna sjunger basstämman och Folkpartiet, Miljöpartiet, kds och Vänsterpartiet de övriga stämmorna. Men deras sång har litet olika mening. Moderaterna vill hålla fast vid en möjlighet till större avdrag för representation i framtiden, medan de övriga partierna ser faran med att släppa lös möjligheten till avdrag för alkohol. Vi står nu inför en av de helger på året då problemen med alkoholen blir som tydligast. Men förslaget i betänkandet kommer enligt utskottsmajoriteten inte att förvärra situationen vad gäller alkoholskador. Förslaget i sin helhet betyder att vi minskar avdragsramen från i dag 300 kr till 180 kr. Vad gäller alkoholen får inte enbart alkohol förtäras för 180 kr, utan avdraget gäller mat och till det alkohol eller andra drycker. Så någon stor julskiva blir det inte tal om. Men inför julen vill vi från utskottsmajoritetens sida ändå säkerställa vårt beslut genom att följa upp frågan. Om problem skulle uppstå får vi framöver återkomma i ärendet. Fru talman! Från alla oss socialdemokrater i skatteutskottet till er alla i Sveriges riksdag: En riktigt god jul. Den givmilde socialdemokratiske tomten har följande paket med sig i säcken: avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det var mycket jullikt i Lars U Granbergs anförande. Jag skall emellertid kommentera några av de andra bitarna. Den politik som fördes under den borgerliga regeringen gav resultat. Lars U Granberg sade att det inte startades några nya företag. Faktum är att nyföretagandet under 1994 ökade kraftigt i hela Sverige. Det är en ökning med ca 60 % jämfört med året innan. Det var den största ökningen som vi har kunnat notera sedan NUTEK började mäta nyföretagandet på det sättet. Nu har emellertid nyföretagandet minskat. Det ser vi redan under första halvåret, enligt statistiken. Återställarna börjar ge resultat - om det nu är den typen av resultat som Lars U Granberg efterlyste. För att inte inlåta mig i någon teknisk diskussion kring utformandet av riskkapitalavdraget har jag några frågor på temat långsiktighet till Lars U Granberg. Han talade själv för övrigt om stabila spelregler, paradoxalt nog. På vilket sätt är ett temporärt riskkapitalavdrag långsiktigt? På vilket sätt är kvittningsrätten långsiktig när den gäller vartannat år? Kan vi räkna med att den kommer att gälla också 1997 på samma sätt som den nu avses att gälla för 1996? Eller kan Lars U Granberg ge besked hur långsiktigt detta är? Sedan en randanmärkning beträffande representationsavdraget. Lars U Granberg talar om att Moderaterna nu vill släppa loss vad det nu var för krafter. Men det är i varje fall ungefär samma krafter som hans egen finansminister och regering ville släppa loss. Det märkliga är att det handlar om en justering på några kronor varje år. Lars U Granberg säger då att utskottsmajoriteten minsann har tagit detta på allvar. Det är litet märkligt att man inte har en tilltro till den egna regeringens förslag i denna del. Det handlar, som Lars U Granberg mycket väl vet, om förenklingskäl och ingenting annat. Men jag är tacksam för svar på mina frågor beträffande långsiktigheten. Det är mycket viktigt med stabila spelregler för småföretagen i detta land.
Fru talman! Carl Fredrik Graf ställde frågor om långsiktighet på riskkapitalområdet. Jag tror, Carl Fredrik Graf, att tanken hos oss socialdemokrater är att det skall vara långsiktigt. Nu vet vi att man tittar ytterligare på dessa frågor. Om jag skulle ha den kristallkula som Carl Fredrik Graf har kanske jag skulle kunna svara mer ingående. Jag kanske egentligen inte skulle vilja ha en kristallkula. När jag ser vad man åstadkom med den under den förra mandatperioden är det inte mycket att ha till kristallkula. I övrigt talades om förtroendet för regeringen och finansminister Göran Persson. Göran Persson hade en åsikt. Mig veterligt hade moderaterna i utskottet en helt annan åsikt, tills frågan kom upp. Men då fanns det visst intresse att gå på finansministerns linje. Tack för att ni från Moderaterna en gång ställde upp på Socialdemokraternas linje! Men den här gången tyckte utskottsmajoriteten någonting annat.
Fru talman! Det är betecknande för Socialdemokraternas sätt att se på näringspolitiken att man tittar in i en kristallkula och ser vad som eventuellt kan komma ut av det. För egen del vill jag nog påstå att den moderata politiken han en annan förankring i verkligheten. Jag tycker nog att Lars U Granberg borde ägna sig litet mer åt verklighetsstudier och lyssna på företagsamheten. Jag fick inte något klart besked beträffande långsiktigheten i riskkapitalavdraget. Man har nu lagt fram ett förslag, och sedan får vi se hur länge det kan bära. Ser man på kvittningsrätten tog man det ena året bort den och återinförde den i ny form nästa år. Det ger inte någon större tilltro till framtiden bland småföretagarna. Sedan återigen till frågan om representationsavdraget och de 180 kronorna. Nu tror jag ändå att Lars U Granberg var litet fel ute. Vi har i vår motion ingen annan mening än den som är biträdd i regeringens proposition. Men låt oss lämna den detaljen. Jag kanske ändå kunde få ett litet klarare besked om detta med långsiktigheten. Kommer riskkapitalavdraget att gälla efter dessa två år? Kommer det sedan något nytt förslag? Hur skall företagsamheten kunna investera långsiktigt när man får leva under dessa osäkra villkor?
Fru talman! Carl Fredrik Graf skall få ett klart besked. Vi brukar ha för vana i Sverige riksdag att inte förbigå utredningar. Så långt kan jag ge Carl Fredrik Graf besked. Detta ligger fast tills utredningen är färdigt med sitt slutbetänkande. Det talades om förankring i verkligheten. 45 000 företag har gått i konkurs, och Carl Fredrik Graf står här i kammaren och säger: Vi som moderater hade ingenting med det att göra. Är det förankring i verkligheten, Carl Fredrik Graf? Jag kan förstå att det kan vara svårt när man har suttit i regeringsställning i tre år och inte skapat speciellt mycket annat än skattelättnader för dem som hade det ganska bra och inte åstadkommit något mycket mer. Vi har under denna korta period ändå åstadkommit 100 000 nya jobb. Visst kan det vara svårt, Carl Fredrik Graf.
Fru talman! Lars U Granberg försöker utmåla kristdemokraterna som jultomtar i denna debatt. Inget kunde vara mer felaktigt. Om Lars U Granberg hade läst vårt budgetalternativ skulle han funnit att det är 10 miljarder starkare än regeringens förslag och består mycket mer av besparingar och mindre av skattehöjningar. När man hör Lars U Granberg beskriva oppositionens alternativ tror man att det finns en avgrund mellan förslagen. Men så är det inte. Det verkar nästan som att han tror att hans egna förslag inte är speciellt bra när han tar till så kraftiga ord som att släppa lös olika krafter. Min ambition är att hjälpa till att undvika ett glapp i den kvittningsrätt som nu skall återinföras. Vad säger Lars U Granberg till det företag som startar verksamhet under 1995 och inte omfattas av den nya kvittningsrätten? Vad är skälet till att de som startar företag under just 1995 missgynnas? Vill Lars U Granberg bara ge julklappar till dem som startar företag 1996?
Fru talman! Det verkar som att Michael Stjernström tog det jag sade om jultomten väldigt hårt. Om jag, Michael Stjernström, från talarstolen i denna sena timme skall svara på alla frågor och gå in på alla partiers område kommer det att dra ut på tiden. I det här fallet tog jag de partier som ännu verkar hålla ihop något så när inom det borgerliga blocket. Jag måste få ge en eloge till Centerpartiet för att de har ställt upp för detta. Det må så vara att kds tror att ni får ert förslag att gå ihop. Sedan måste jag också få ställa en fråga om ert förslag. Hur är det med kontrollmöjligheten bl.a. vad gäller spekulation? Det är detta som vi socialdemokrater är rädda för. Det är därför som vi har varit restriktiva på det här området. Men vissa partier i den här kammaren verkar tro och tycka att kontrollmöjligheter vad gäller spekulationer och sådant inte är något att bry sig om. I den fållan finns kds.
Fru talman! Det var inte mycket till svar. Jag upprepar frågan en gång till. Vad säger Lars U Granberg till de företag som startat verksamhet under 1995 och som inte omfattas av den nya kvittningsrätten. Är det bara de som startar 1996 som skall få del av kvittningsrätten? Inser inte Lars U Granberg och utskottsmajoriteten att det är en djup orättvisa som missgynnar dem som inte har väntat, lagt ner verksamhet eller avvaktat ett år för att regeringen skulle sitta och fundera på om kvittningsrätt var bra eller inte? Vad finns det egentligen för skäl? Är det prestige? Är det misstag? Vad finns det egentligen för skäl till att göra det här glappet som innebär att alla de företag som startar under 1995 inte omfattas? Här hade man kunnat få en ojämn och obruten serie. 1994 fanns det, 1995 fanns det inte och 1996 finns det igen. Vad finns det för skäl egentligen? Det här är en allvarlig fråga.
Fru talman! Ja, vad säger jag åt dem? Det jag kan säga åt dem är att vi tar det ganska lugnt jämfört med det jag beskrev i mitt huvudanförande, nämligen en regeringskoalition mellan de borgerliga partierna som i ren beslutsiver drev fram en bristfällig företagspolitik i Sverige. Vi gör något helt annat. Vi tar den tid som behövs för att fatta långsiktiga beslut på dessa områden. Jag trodde faktiskt att de flesta visste, och jag trodde att Michael Stjernström hade en insikt i, att riksdagen inte fattar retroaktiva beslut. De beslut som fattas gäller framåt, och inte retroaktivt.
Fru talman! Jag vill gärna upprepa julhälsningen till samtliga ledamöter i skatteutskottet men också till fru talmannen och riksdagspersonalen här i kammaren. Lars U Granberg talade väldigt mycket om julklappar. Alldeles nyss gav ju socialdemokraterna en julklapp till småföretagarna som de inte skall glömma på länge, nämligen tidigareläggningen av momsinbetalningarna.
Fru talman! Vi gav dem en julklapp, men det var kanske på grund av ett enormt dåligt finansiellt läge i Sedan kan vi alltid diskutera vilka julklappar Folkpartiet varit med och gett. Folkpartiet borde kanske ha hållit sig litet mer till skatteuppgörelsen med socialdemokraterna i stället för att hoppa på tåget om kvittningsrätt i ett läge när de borgerliga partierna hela tiden strödde skattemedel över företagen. Det var utifrån det perspektivet som socialdemokraterna en gång sade nej till kvittningsrätten. Då tyckte vi att det var nog med julklappar utdelade till företagen. Nu har vi en annan syn på det. Vi har fortfarande ett finansiellt svårt läge i Sverige. På grund av det fattade vi beslut om julklappen om tidigareläggning av momsinbetalningarna. Men nu ger vi också de små och medelstora företagen en möjlighet att expandera med den här julklappen.
Fru talman! Lars U Granberg slår sig väldigt för bröstet och tycks vara alldeles nöjd med de stora arbetslöshetstal som vi har i Sverige. Han tycks vara nöjd med att nyföretagandet minskar i Sverige och att småföretagarna i fåmansföretagen får betala väldigt mycket mer i skatt än vad de stora företagen får göra. Det är inte vi nöjda med. Vi menar att vi måste få ett helt annat företagsklimat i Sverige.
Fru talman! Jag tror inte att det finns någon i den här kammaren som kan tro att någon är nöjd med de siffror vi har. I så fall måste jag ställa frågan tillbaks till Isa Halvarsson som satt i den här positionen under den förra mandatperioden. Var Isa Halvarsson nöjd med en ränta på 500 %? Var Isa Halvarsson nöjd med 45 000 företag i konkurs? Det är ju samma argumentation, Isa Halvarsson. Jag är inte nöjd. Det socialdemokratiska partiet är inte nöjt med den arbetslöshetssiffra som finns. Det är därför vi fattar dessa beslut för att få i gång företagsamheten.
Fru talman! Efter Lars U Granbergs anförande kan meddela att jag inte tror på tomten längre. Man kan snarare karakterisera detta som skatteplanerarnas julafton. De är nog mycket tacksamma för Lars U Granbergs anförande här i dag. Men när Lars U Granberg kommer ut till folk i allmänhet bör han kanske bära mask efter det här förslaget. För övrigt är det som Lars U Granberg säger i den s.k. julsagan fullkomligt obegripligt. Det är lätt att stå och prata om det förgångna och det som hände under de borgerliga åren, men vi är faktiskt här för att diskutera en aktuell proposition som Vänsterpartiet finansierar inom de 2 miljarder som är avsatta. Jag förstår inte varifrån Lars U Granberg får den idén att vi på något sätt skulle underbalansera den aktuella budgeten för att vi lägger vårt förslag som det är. Men värnskatten på 5 % på vinster över 50 miljoner betraktar Lars U Granberg som konfiskation. Med den terminologin är all skatt konfiskation. Det kanske är så att socialdemokraterna är på väg att tycka det, men då kan ni väl ge uttryck för det här i kammaren. I så fall är det en totalomvändning av den socialdemokratiska politiken. Då är värnskatten under inkomst av tjänst också en konfiskation. De skattelättnader som nu inträder ger ju faktiskt en öppning för ren spekulation, och hur skall ni kontrollera det? Lars U Granberg säger att detta är långsiktigt. Den kommer att gälla i två år. Nu har vi en definition på den socialdemokratiska långsiktigheten också. Den är två år.
Fru talman! Per Rosengren talar om detta med skatteplanering. I mitt huvudanförande sade jag att jag förstår att Vänsterpartiet är skeptiskt till detta. Men det skulle vara intressant att höra hur ni ser på riskkapitalanskaffningen. Skall staten stå för dessa pengar? Vem skall stå för dem? Skall det vara möjligt att aktier är riskkapital? Jag vet inte, men pratar vi om att aktier är riskkapital är det väldigt svårt att bortse just ifrån spekulation. Jag tror inte att jag behöver bära mask så mycket. Däremot har vi självfallet ett betydligt större och tyngre ansvar att bära på axlarna än vad ett oppositionsparti likt Vänsterpartiet har. Det har klart och tydligt visat sig i kammaren. Den ena dagen står man på en fot och sedan hoppar man över till nästa. Vi har det inte så lätt som ni. En sak till. Per Rosengren sade i sitt anförande att det behövdes mer tid och att han tyckte att tiden var för kort för dessa frågor och beredningsvägar. Men det behövs kanske inte längre tid för förankring för Vänsterpartiet. Jag minns en debatt som jag hade med Per Rosengren. Då sade han att de lyssnade mer på rörelsen ute. Varför skall vi ha en beredningstid i sådana fall? Den ena stunden lyssnar ni på oss, och nästa stund lyssnar ni inte alls utan fattar ett helt annat beslut.
Fru talman! Antingen har jag svårt att förstå eller så har Lars U Granberg svårt att förklara vad han menar. Men jag skall fortsätta med att beröra propositionen. Det är faktiskt den som vi skall diskutera. Hur är det med underskottsavdraget? Varför har ni ena året en uppfattning, andra året en annan uppfattning? Hur länge skall detta underskottsavdrag finnas kvar? Bör man vidare inte ha sin affärsidé ganska klar för sig redan efter två tre år? Måste man verkligen lägga ut den på fem år, som nu sker? Låt mig dessutom ge ett hypotetiskt exempel. Om jag funderar på att köpa en bil kan jag gå in till en bilhandlare som har ett aktiebolag och säga: Du behöver kanske litet riskkapital i ditt bolag. Jag är villig att sätta in 100 000 kr, för då bjuder staten mig på en skattereduktion om 30 000 kr. Du kan använda de pengarna som du vill inom bolagets ramar, till att amortera av lån osv., men sedan kan du behandla mig på ett visst sätt rabattmässigt. Du kan se det hela som en del av köpeskillingen. Det här är ett fullt realistiskt exempel. Hur kan det komma sig att garvade revisorer är mycket upprörda över det här förslaget om avdrag för riskkapital? Det är mycket dåligt förankrat, både inom företagen och framför allt inom revisorskåren. Där tycker man inte precis att detta förslag är någon "höjdare". De hade hellre sett helt andra förslag. Hur ställer ni er till den kritiken, som är ganska massiv? De pekar på att ni nu med detta förslag spär på en spekulationsekonomi.
Fru talman! Per Rosengren svarar inte riktigt på min fråga hur Vänsterpartiet ser på riskkapitalanskaffningen. Man menar kanske att aktier och sådant inte skall ingå i riskkapitalanskaffningen. Men vad är aktier, Per Rosengren? De om något är väl riskkapital. Vad gäller underskottsavdragen sade jag i en tidigare replik att vi hade ett helt annat läge när det gällde att acceptera det riskkapitalavdrag som var aktuellt 1993/94. I det dåvarande läget hade borgarna drivit igenom stora skattelättnader för företagen, och det ställde vi oss inte bakom. Vi tyckte, som jag sade till Som jag sade i mitt huvudanförande förvånar det mig inte att Vänsterpartiet har den syn som det har på riskkapitalanskaffning, som en form av spekulation.
Fru talman! Genom beslut i enlighet med förevarande betänkande tas viktiga steg mot en bättre fungerande riskkapitalförsörjning. Vi återinför kvittningsrätten, vi inför riskkapitalavdrag, vi aviserar förslag om enkelbeskattning efter ytterligare beredning men genomför redan nu enkelbeskattning för ekonomiska föreningar. Det kunde naturligtvis hävdas att det vore önskvärt att ytterligare steg hade tagits i samma riktning. Mot detta skall dock ställas behovet av att regelsystemen för t.ex. enkelbeskattning inom bolagssektorn är så genomarbetade och utformade att de kan förbli stabila även vid förändrade parlamentariska förhållanden. Jag vill, fru talman, också kort kommentera förslaget om förändringar i representationsavdraget. Jag hyser stor respekt för alla ideella krafter som arbetar hårt för en minskning av alkoholkonsumtionen. Jag vill därför markera att jag inte tyckte om Lars U Granbergs raljanta argumentation i denna fråga. Kritiken mot förändringarna i representationsavdraget synes dock till stora delar vara baserad på bristande kännedom om fakta. Jag vill därför ge några korta fakta i målet. Nuvarande regler tillåter avdrag för representation upp till 300 kr per person och tillfälle. Sprit eller vin får inte ingå i avdraget. Fakturor där dessa drycker ingår skall rensas från desamma. En icke oväsentlig volym av svårkontrollerbart fusk anses förekomma. De föreslagna reglerna innebär att avdrag tillåts enbart upp till 180 kr per person och tillfälle. Kravet på detaljredovisning inom varje faktura förs bort, och därmed tillåts avdrag för sprit eller vin inom ramen för det utrymme som uppstår mellan priset för mat och tidigare nämnda 180 kr, vilket i realiteten är praktiskt taget obefintligt. Förändringarna beräknas tillföra statskassan 400 miljoner kronor årligen. Flera talare har åberopat signalvärdet i den alkoholpolitiska debatten som skäl för att avvisa förslaget. För egen del anser jag det uteslutet att företagens alkoholrepresentation skulle öka genom detta förslags genomförande. Jag finner det snarare sannolikt att den faktiska alkoholrepresentationen minskar, och det tycker jag har ett större signalvärde än alla andra åberopade signalvärden. Fru talman! Av respekt för talmannens inledande vädjan om aktsamhet med kammarens taletid ber jag nu att få avveckla detta anförande i förtid.
Fru talman! Också jag skall begränsa mitt inlägg, till att avse det som regeringen och utskottsmajoriteten betecknar som en begränsning av avdragsramen för representationsutgifter. Det är ingen tillfällighet att denna del av ärendet diskuteras proportionellt mer än andra delar av proposition och utskottsbetänkande. Många har reagerat på avdragsrättens konstruktion, eftersom den går på tvärs mot andra beslut, främst socialpolitiska sådana. Jag vill trots vad Rolf Kenneryd sade påstå att det är fel signal som ges. I en huvudledare i Norra Västerbotten häromdagen framhålls: "Nu vill regeringen skicka notan för företagens bjudsprit till vanliga skattebetalare. Ett system som avskaffades i slutet av 70-talet ska återinföras. Helst i smyg, om man ska döma av proposition Propositionen har den oförargliga titeln ́Skattelättnad för riskkapital m.m. ́ Förslagets inledande sammanfattning talar vackert om åtgärder som skall stimulera de små och medelstora företagens försörjning av riskkapital. Inte en rad om den alkoholpolitiska förändring av stor principiell betydelse som göms i textmassan." I propositionen framhålls att förenklingsskäl talar för att även kostnader för vin och sprit skall få ingå i avtalsramen. Vad har då riksdagen sagt? Låt oss, fru talman, blicka i backspegeln ett kort ögonblick. "Totalkonsumtionens samband med alkoholskadorna i ett land har enligt utskottet stöd i såväl svensk som internationell alkoholforskning. Det hette vidare: "Kostnaderna för samhället är mycket höga, och lidandet för den enskilde och dennes anhöriga är mycket stort." Detta avsnitt avslutas med följande ord: "Detta är anledningen till att Sverige sedan lång tid tillbaka för en restriktiv alkoholpolitik som bl.a. syftar till att begränsa den totala alkoholkonsumtionen och därmed alkoholskadorna. Utskottet vill ånyo ställa sig bakom denna målsättning som ligger väl i linje med Världshälsoorganisationens Ett ännu färskare uttalande, beslutat av riksdagen i morse på skatteutskottets förslag, gäller beskattningen av folköl. Där erinrar man om att riksdagen i våras tog ett beslut om att sänka mervärdesskatten på livsmedel från 21 % till 12 % den 1 januari nästa år. Riksdagen gav som sin mening regeringen till känna att detaljhandelspriset på folköl inte borde följa sänkningen av mervärdesskatten och att frågan borde övervägas av regeringen. Regeringen föreslog också att mervärdesskattesänkningen skulle motverkas genom en höjning av alkoholskatt på folköl. Det är två förslag från socialoch skatteutskotten som riksdagen ställt sig bakom. Alla partier, utom Moderata samlingspartiet, har ställt sig bakom dessa mål. Till Moderaternas försvar skall ändå sägas att de varit konsekventa. Man har motsatt sig alla dessa riksdagens uttalanden som jag har citerat. Vad säger då socialdemokrater och centerpartister? Centerpartister har en tradition att främja en socialt inriktad politik. För Socialdemokaterna, som har ordet social i partinamnet, måste det kännas något besvärande. Jag tror att många människor ute i landet med stigande förvåning följer det här ärendet om skattelättnad för bjudspriten, samtidigt som begränsningar i avdragsrätt diskuteras för t.ex. arbetsresor. Riksdag och regering har gång på gång slagit fast att vi skall ha en alkoholpolitik med en klart social inriktning. Det är inte acceptabelt att alkoholkonsumtionen skall kosta samhället, som riksdagen har uttalat, omkring 100 miljarder om året. Som motivering hade regeringen angett förenklingsskäl, någonting som Rolf Kenneryd tog fasta på. Där har man klart angivit att problemet kanske inte är så allvarligt. Kan man lägga fram ett alkoholpolitiskt mycket tvivelaktigt förslag bara för att göra den administrativa hanteringen av företagens representationsvdrag enklare bryr man sig inte särskilt mycket. Men nu har vi en tradition och en ordning sedan fler år tillbaka som är hanterbar. Därför är förslaget mycket förvånande. Jag vill säga att det redan av statsfinansiella skäl är fel att återinföra avdragsmöjligheten, även om det skulle innebära att en smärre förenkling i företagens redovisning då skulle uppnås. Den största förenklingseffekten uppnås emellertid om samhällets signal är att avstå från alkoholförtäring också i representationssammanhang. Det är ett både överraskande och ologiskt steg att medge skatteavdrag för representation med vin och sprit. Slutsatsen blir alltså att vi går tvärtemot vårt uttalande att begränsa den totala alltför höga alkoholkonsumtionen. Punktnykterheten, dvs. att t.ex. under arbete avstå från alkohol, är någonting som statsrådet Anna Hedborg talade varmt för häromdagen. Mot det bryter vi nu också. Det finns även en rad andra komplikationer. Jag tror att det för många människor är stötande att vi på nya områden medger avdrag, medan vi inom andra, högst legitima för vårt uppehälle, är beredda att begränsa avdragen.

Fru talman! Förslaget om att medge avdrag för vin och spritkostnader i samband med företagens representation är en främmande fågel i det förslag som regeringen har lagt fram beträffande riskkapital. För att anknyta till utskottsföreträdarens resonemang om julklappssäck tycker jag att den här delen av julklappssäcken är mindre lyckad. Den julklappen borde vara förenad med bytesrätt. Det är i och för sig tillfredsställande med en begränsning av avdragsrätten. Det leder till en inkomstförstärkning för staten. Men det är enligt min uppfattning felaktigt att tillåta att vin och spritkostnaderna skall få ingå i underlaget. Jag tror att folk har svårt att förstå att det skulle vara korrekt eller principiellt riktigt att skattesubventionera alkoholförtäringen. Ofta äger den dessutom rum på arbetstid eller åtminstone i arbetssammanhang. För att undanröja problemet helt och dessutom öka skatteintäkterna ytterligare vore det bäst att inte alls medge avdrag för representation. Då skulle dessutom kostnaderna för pubrundor, som blivit allt vanligare även i representationssammanhang, helt få bäras av företagen. Ölkonsumtionen var knappast något problem när begräsningen i avdragsrätten infördes 1981/82. Ölkonsumtionen är av en helt annan omfattning i dag, liksom det normala beteendet på området är annorlunda. Skatteutskottet har behandlat det här förslaget med viss omsorg och med den insikt som skatteutskottet har då man under många år hade ansvaret för alkoholpolitiken. Förslaget att inte knyta det avdragsgilla beloppet till basbeloppet leder ju till en successiv urholkning av värdet av avdraget. Det ser jag som en liten ljusglimt. Om regeringspolitiken kommer att vara framgångsrik beträffande inflationsbekämpningen kommer dock urholkningen att gå långsamt. Det finns därför anledning att i olika sammanhang återkomma till frågan. Utskottet understryker att det inom avdragsramen också skall rymmas mat och att det därför inte skall bli så stort utrymme för skattesubventionerad alkohol. Men det finns ingen uttrycklig bestämmelse, såvitt jag kan se, om att det måste förtäras mat, att det exempelvis skall vara en viss andel av detta. Därför är det bra att utskottet skriver i sitt betänkande att om de nya reglerna skulle få oönskade effekter får de prövas på nytt. När skatteutskottet 1981 föreslog begränsningen av avdragsrätten skrev man så här: Att den slopade avdragsrätten skulle medföra några direkta alkoholpolitiska verkningar har aldrig föresvävat utskottet. Motiveringen till slopandet är närmast att riksdagen funnit det stötande att vid representation medge avdragsrätt också för spritdrycker och vin samtidigt som riksdagen angivit en begränsning av den alltför höga konsumtionen som målsättning för alkoholpolitiken och uttalat sig för en offentlig spritfri rerpresentation. Den här ståndpunkten från skatteutskottet äger enligt min mening alltjämt aktualitet. Huvudskälet för förslaget enligt propositionens fåtaliga rader är att det skall innebära en förenkling. Det finns anledning att sätta frågetecken för detta. Även fortsättningsvis fordrar representationsfakturorna en särskild hantering i företagen. Totalramen skall klaras ut, och det måste räknas moms på avdragsbeloppet eftersom momsen ligger utanför avdragsbeloppet. Det blir, såvitt jag kan bedöma det, inte vare sig svårare eller enklare med eller utan alkohol. Det är alltså egentligen ingen förenkling. Det har ibland i debatten anförts att det förekommer dubbla notor och litet mera skumraskbetonade insatser i sammanhanget. Man får hoppas att företagen ändå har en sådan etik och moral att man avstår från det - både restaurangen och det företag som utövar representation. Den verkliga förenklingen på det här området vore naturligtvis, som jag tidigre sagt, att helt slopa skattesubventioneringen, att säga att om företagen vill representera får man gärna göra det, men man får ta kostnaderna för den aktiviteten utan att man behöver blanda in deklarationen och beskattningen av företagen. Jag tror att jag har anledning att återkomma till frågan när det blir möjligheter att ånyo motionera i dessa frågor. Fru talman! Jag vill till sist säga att jag kommer i en votering att stödja reservation 11, som tillgodoser mitt motionsyrkande.

Fru talman! I denna sena timme tänker jag följa talmannens uppmaning och avstå från att argumentera för de moderata invändningarna när det gäller regeringens förslag om exportinsatser för små och medelstora företag. De finns väl uttryckta i de moderata reservationerna, som jag förutsätter att kammarens ledamöter har tagit del av. Jag står naturligtvis bakom alla de moderata reservationerna men begränsar mig till att yrka bifall till reservation 1. Med detta vill jag önska kammarens alla ledamöter en god jul och ett gott nytt år.

Fru talman! I riksdagsterminens sista skälvande minuter skall vi diskutera regeringens proposition om exportinsatser för små och medelstora företag m.m. Så här i den sista debatten före juluppehållet finns det, måste jag tillstå, ett visst kollegialt tryck på att inte bli långrandig. Tåg, flyg och bussar väntar på att ta oss till en välförtjänt vila och till litet tid för familjen. Jag skall därför begränsa mitt inlägg till att konstatera att Folkpartiets ställningstagande tydligt framgår av de reservationer vi fogat till detta betänkande samt även av tidigare debatter i kammaren. Vi anser - helt kort - inte att ytterligare statliga bidrag är den väg vi skall vandra för att stärka svenskt näringsliv. Jag vill också passa på att tacka talmannen och hennes nissar, förlåt, vice talmän, riksdagens personal samt värderade riksdagsledamöter för det gångna året och tillönska en riktigt god jul. Jag står bakom samtliga Folkpartiets reservationer men jag yrkar bifall bara till reservation nr 2.

Fru talman! När jag höll mitt jungfrutal i EU parlamentet hade jag tre minuter till mitt förfogande. Jag började med att säga att jag skulle fatta mig kort. Jag hade en politisk mentor som hade lärt mig att i begränsningen döljer sig en mästare, och det sade jag. Därefter gjorde jag en konstpaus, varpå ungefär 150 partikamrater applåderade - de trodde att anförandet var slut. Det kändes mycket märkligt. Klockan tickade i väg, och jag blev mer och mer nervös och överskred naturligtvis tiden, med den kvinnliga talmannens överseende. Jag väntar mig inga applåder här i kammaren, fru talman, men jag skall ändå fatta mig kort. Jag skall bara be att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan och avslag på reservationerna och önska kammaren och talmannen en mycket god jul.

Fru talman! Från näringssynpunkt önskar jag fru talmannen, kammaren och vice talmännen en riktigt god jul med goda kravmärkta, lokalt producerade livsmedel och ett gott nytt solvarv, där solens strålar må spridas över alla på den här jorden, över både grönska och människor, och fångas upp i solfångare och solceller. Jag önskar också att vår miljöteknik skall spridas ut över världen - det här ärendet handlar nämligen om stöd till export av miljöteknik - så att jorden tillfrisknar och grönskar. Med det yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan.

Ärade kammarledamöter!

Innan vi skiljs åt vill jag något sammanfatta det arbete som vi tillsammans snart har klarat av men framför allt blicka framåt mot det nya året. Sveriges riksdag skall vara landets viktigaste politiska debattcentrum. Riksdagens talarstol skall vara den plats där utspel, tunga debattinlägg och politiska nyheter offentliggörs. Så är vi överens om att det skall vara, men vi vet också att verkligheten inte alltid motsvarar våra ambitioner. Vi som arbetar i riksdagen har tillsammans med det partipolitiska arbetet en viktig gemensam uppgift. Jag syftar på försvaret av folkstyret och de demokratiska institutionerna. Vi vet att förtroendet för riksdagen och för oss politiker behöver stärkas. Vi arbetar för att bli bättre och för att bilden i massmedierna och därmed många människors uppfattning om det politiska arbetet skall bli mer nyanserad. Vi är självfallet beredda att ta kritik, men vi vet också alla hur tungt, ja närmast övermäktigt, det kan kännas att utsättas för kritik som är oberättigad och okunnig. Jag måste erkänna att jag under den senaste tiden vid upprepade tillfällen har reagerat mot den bild som många gånger ges av riksdagsarbetet och av ledamöternas insatser. Som talman har jag under de senaste 15 månaderna haft större möjligheter än de flesta att följa vad som uträttas i denna kammare. Det intryck jag har fått stämmer dåligt överens med den bild av riksdagen som ofta ges i massmedierna. Det är min bestämda uppfattning att det politiska och demokratiska arbete som utförs här förtjänar betydligt mer positiv uppmärksamhet. Här framförs anföranden som genomgående är av god kvalitet, och de framförs av väl förberedda, kunniga, kompetenta och engagerade riksdagsledamöter. Jag vet att denna min åsikt delas av mina företrädare. Jag undrar faktiskt ibland om de som står för den onyanserade kritiken verkligen har suttit i kammaren och lyssnat och iakttagit. Vi måste nu alla gå till offensiv mot den negativa bild som många gånger ges av det politiska arbetet och av arbetet i detta hus. Vi måste tillsammans arbeta för bättre möjligheter för medborgarna att direkt, på egen hand, bilda sig en uppfattning. Utökade och förbättrade direktsändningar från riksdagen är en väg att gå, ytterligare insatser på informationsområdet en annan. Jag är övertygad om att det hos kammarledamöterna finns mängder av idéer och ambitioner att ta vara på. Men, ärade ledamöter, ramen och de yttre förutsättningarna för kammardebatten är inte oviktiga. Kammaren är riksdagens ansikte utåt, mot medborgarna. Att vi ständigt tvingas kabla ut bilden av en kammare som inte ens förmår locka sina egna ledamöter är naturligtvis i längden destruktivt. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att vi vid dagens manifestation, information och debatt haft stundtals mycket god närvaro och att vi, genom de förändringar av riksdagens frågeinstitut som kammaren i dag på årets sista arbetsdag just har beslutat om, har kommit en bit på väg. Jag vill understryka att det inte handlar om att försämra ledamöternas möjlighet att ställa statsråden till svars. Tvärtom handlar det om att bygga vidare på det som fungerar bra. Det handlar om att korta ned svarstiderna för statsråden, särskilt vad gäller interpellationerna. Det handlar om att intensifiera och stärka de muntliga frågestunderna. Det handlar om att utveckla de skriftliga frågorna med skriftliga svar. Den färska kammarstatistiken öven höstens arbete visar ju att de traditionella tisdagsfrågorna och interpellationerna har minskat med 50 % över en femårsperiod och att den skriftliga frågeformen i somras fick en glädjande uppmärksamhet, inte minst i medierna. Nu återstår dock det mesta arbetet för att reformeringen av frågeinstitutet verkligen skall innebära en förändring till det bättre. Om torsdagseftermiddagarna skall bli den täta och intensiva debattdag vi hoppas på krävs det engagemang från och närvaro av ledamöter, regering och opposition. Arbetet i kammaren får inte vara den uppgift som hamnar längst ned på ledamotens och statsrådets långa prioriteringslista. Det är i kammaren som ledamöter, partier och regering har möjlighet och faktiskt skyldighet att offentligt redovisa de fakta, de argument och de överväganden som ligger bakom riksdagens beslut. Detta är grundläggande, en förutsättning för en fungerande demokrati. Vi behöver alltså hjälpas åt med att utveckla riksdagens arbete på olika sätt. Den nya budgetprocessen i höst blir en naturlig utgångspunkt för att förnya arbetet i både kammare och utskott. Ett annat viktigt krav på oss är att finna effektivare former för att hantera EU-frågorna. Vi måste intressera oss för problemen och tvinga oss in i en delvis ganska svår och svårhanterlig materia. Här har utskotten och EU-nämnden ett stort ansvar. Ytterst gäller det att garantera ett demokratiskt inflytande i EU:s beslutsprocess. Under våren får vi extra tid genom att budgetpropositionen kommer först i höst och genom att vi inte får någon allmän motionstid i januari. Låt oss gemensamt utnyttja den tiden till att utveckla arbetet i riksdagen. Detta är en utmaning för oss alla. Ärade ledamöter! Under hösten har ovanligt många ledamöter lämnat riksdagen. Maj Britt Theorin, Maj-Lis Lööw, Per Stenmarck, Karl Erik Olsson, Ahlqvist och Tommy Waidelich lämnar samtliga riksdagen för ansvarsfulla uppgifter i EU-parlamentet. Vi önskar dessa svenska pionjärer all framgång i deras fortsatta politiska gärning. Även Georg Andersson har efter 24 år lämnat riksdagen för att bli landshövding. Han har gjort insatser i många utskott, inte minst som ordförande i kultur och utbildningsutskotten. Georg Andersson blev också 1986 invandrarminister och 1989 kommunikationsminister. Wiggo Komstedt, som kom in i riksdagen samma år, 1971, har också han blivit landshövding efter mångåriga insatser bl.a. inom trafik och försvarsutskotten och i riksdagsgruppens ledning. Både Georg Andersson och Wiggo Komstedt har dessutom varit ordförande för riksdagens revisorer och aktiva i det nordiska samarbetet.

Vid årsskiftet lämnar Bo Bernhardsson efter fyra år riksdagen för att återgå till journalistiken som chefredaktör för tidningen Arbetet. Samtidigt kommer Bengt Lindqvist att avsluta sitt uppdrag som riksdagsledamot, men han fortsätter sitt engagemang för de handikappade, nu på heltid inom FN. Vi tackar Bengt Lindqvist för att han, inte minst under sina sex år som statsråd, lärt oss så mycket. Han har i sin gärning visat att även det till synes omöjliga är möjligt för en människa som med oförtröttlig energi trotsar de hinder livet lagt i hans väg. Ärade ledamöter! Avslutningsvis vill jag tacka kammarens ledamöter för det arbete som har lagts ned under hösten. Ett särskilt tack vill jag rikta till de vice talmännen och till gruppledarna för gott och konstruktivt samarbete. Kvittningsmännen skall ha varmt tack för aldrig sinande stränghet och mildhet. Jag vill också tacka kammarens, utskottens och förvaltningskontorets personal, vars engagerade arbete är avgörande för att riksdagen skall fungera effektivt. Nu väntar ett nytt arbetsår för Sveriges riksdag. Inför det önskar jag er alla en riktigt god jul, med välbehövlig vila, lugn och ro och ett gott nytt år. Kammarens session är avslutad.